Herr talman! Jag är medveten om att försvarsministern vid olika tillfällen har försökt skapa förståelse för det svenska försvaret. Vad jag tänkte på när jag efterlyste en effektivare opinionsbildning var närmast det som står längst ned på första sidan i interpellationssvaret om sabotage mot utbildningen. Där säger försvarsministern: ”Dessa grupper — låt vara få och små — accepterar inte de demokratiska och parlamentariska principer som det svenska samhället bygger på.” Det är just den sidan av saken som jag tycker är så viktig. Den sabotageverksamhet som försvarsministern talade om och som riktar sig mot materielen är visserligen mycket allvarlig, och det är högst angeläget att vi kommer till rätta med den verksamheten, men jag anser att sabotagen mot de demokratiska principer som det svenska samhället bygger på är ännu allvarligare. Det undermineringsarbete som där äger rum är utomordentligt skrämmande, och det är mot den verksamheten som jag vill att man för en mera effektiv kamp. Hur den kampen skall föras kan det råda delade meningar om, men vi är överens om att det är nödvändigt med en aktiv opinionsbildning. Jag anser också att demokratiseringsprocessen måste fortsätta, och att det är mycket viktigt att undanröja missnöjesanledningar. Vi måste skapa ett samhälle som erbjuder goda betingelser. Den nuvarande arbetslösheten och den ekonomis kris vi nu genomgår har säkert inverkat på utvecklingen. Den sidan av saken måste också ägnas stor uppmärksamhet, kraftfulla insatser behövs för att komma till rätta med de problem som vi här berört. Herr försvarsministern ANDERSSON Herr talman! Bara några ord. Herr Oskarson skall nog fundera ett slag till på det som han började sitt senaste anförande med. Han sade att jag slätade över när jag sammankopplade det som händer inom försvaret med det som händer inom skolan och samhället i övrigt. Nej, det är nog där vi har kärnan i påverkar ju hela tiden försvarsverksamheten. Människor kommer direkt från skolan eller från arbetsplatserna till regementena, och de kommer med de värderingar de har från sitt civila liv. De förändringar som skett under senare decennier i samhället har varit mycket stora, och detta har kommit att medföra vissa konflikter mellan civilt och militärt, som kanske inte fanns tidigare.

Vad har vi gjort för fel? Är våra bestämmelser om nattpermission, som det tydligen i det här fallet har gällt, omoderna, felaktiga? Varför uppstår det sådana här spänningar mellan befäl och värnpliktiga på ett förband i landet? Vad skall vi göra för att undvika sådant? Vi ställer oss dessa frågor, vi går igenom hela området för att undersöka vad man skall göra, och det är vi ständigt tvungna till. Det är endast genom att uppriktigt ta itu med det här som man har någon möjlighet att komma till rätta med problemen.

Och visst görs det sådana undersökningar. Vi har just nu ett aktuellt fall i Örebro Slutligen ett par ord om den extremistgrupp som mest nämns i dessa diskussioner, KFML och . Det är klart att dess uppgift är att försöka skada den svenska demokratin — det är vi väl fullständigt eniga om.

Herr talman! Visst sker det förändringar i samhället, och visst medför förändringarna konflikter; det är vi alldeles säkert överens om, herr försvarsminister. Vad vi däremot tydligen inte är överens om är huruvida dessa förändringar sedan skall accepteras inom det militära till den grad att man inte har någon möjlighet att genomföra en ordentlig utbildning av personalen och skapa förband som är användbara för det som de ytterst utbildas för. Där är vi tydligen inte av samma mening. De flesta värnpliktiga har alldeles säkert gott omdöme; det försökte jag också deklarera i slutet av mitt första anförande. Jag är övertygad om att får de bara klart för sig vad dessa element syftar till, har de omdöme nog att själva ta hand om dem och isolera dem. Detta är inte en fråga om demokratiseringen i försvaret, herr statsrådet — vi är överens om den; den måste följa med utvecklingen i övrigt. Men dessa grupper har inte någonting med demokrati att göra, och de förstår heller inte demokratin. Därför går det inte att behandla dem enligt demokratiska regler.

Det kan inte vara ägnat att stärka respekten för det svenska försvaret — och det är vi ju överens om är det viktigaste av allt; annars gagnar hela vår försvarsmakt till intet. Jag vill till sist bara säga att det enligt min uppfattning måste bli ett slut på eftergifterna mot dessa protestaktioner och mot denna verksamhet. Vi har då inte någonting annat att välja på, utan vi måste utnyttja de bestämmelser som finns. Eftersom herr statsrådet inte tar avstånd från TjRK, som herr statsrådet själv har skrivit under så sent som förra året, har vi bestämmelser som kan tillämpas för att komma till rätta med problemen.
Herr talman! Jag vill bara replikera på en punkt. Herr Oskarson vill göra gällande att vi har kommit in i en situation, då vi inte längre kan få fram stridsdugliga förband genom vår utbildning. Detta är helt fel, herr Oskarson. Läs de årsredogörelser som har kommit in från de tre försvarsgrenscheferna, vilka är ansvariga för att utbildningen leder fram till stridsdugliga förband. De har konstaterat att utbildningsverksamheten har givit i stort sett hundraprocentigt goda resultat — med vissa undantag, som alltid. På den punkten hoppas jag det inte blir något mi: stånd — då lägger herr Oskarson, är jag rädd, skulden på befälet, vilket jag vet att han inte vill göra. Vad sedan gäller de utländska militärattachéerna kan herr Oskarson vara ganska lugn. Den företeelse som möjligen skulle väcka observans är vad som hände på I 3 förra veckan, men lägg märke till att många av våra utländska militärattachéer kommer från demokratiska länder, där liknande företeelser har förekommit i många år. I hela västvärlden har man ungdomsprotester, som på vissa håll — även inom försvaret — har tagit sig sådana uttryck. Vi bör inte överdriva vad som sker; det är enstaka händelser. Det är små grupper som är i verksamhet mot försvaret. Hälsan tiger still, och hälsan är att vi utbildar bra förband inom det svenska försvaret.
Herr talman! Jag tackar för repliken. Låt mig säga herr statsråd, att vi är visst överens om att Sverige har Nr 125 Tisdagen den observera att de här grupperna arbetar på lång sikt, och får de arbeta krigsdugliga förband. Det vore mig fjärran att påstå något annat. Men 28 november 1972 O9störti framtiden, herr statsråd, kan det vara fara å färde. SSE Herr talman, jag ville göra detta viktiga konstaterande, så att inte Ang. integritets statsrådet eller någon annan här i kammaren får den uppfattningen att jag skulle ifrågasätta det svenska försvarets krigsduglighet. Det är mig fullkomligt främmande.

Herr talman! Fröken Andersson i Stockholm har frågat justitieministern om han vill redovisa sin principiella uppfattning om hemlig avlyssning av anställda på arbetsplatser och vilka åtgärder han avser att vidta för att stärka integritetsskyddet för telefonister och därmed förbättra deras arbetsförhållanden. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. För att kontrollera att televerkets kunder ges en så god service som möjligt har man inom televerket sedan lång tid tillbaka på olika sätt försökt mäta servicen. När det gäller telefonisternas expediering av samtal har servicemätningen bl.a. skett genom sluten avlyssning av telefonistarbetet. Frågan om fortsatt användande av sluten avlyssning i servicemätningssyfte har sedan en tid tillbaka diskuterats mellan televerket och representanter för personalorganisationerna. Jag har tidigare här i kammaren i ett svar på en enkel fråga av fröken Sandell — sagt att jag förutsatte att televerket i samförstånd med sina anställda skulle kunna komma fram till en lösning av här aktuella problem. Så har nu skett och televerket har nyligen beslutat att slopa den slutna avlyssningen av telefonisterna. Jag anser att det är ett tillfredsställande utfall av de förda diskussionerna och jag är säker på att detta beslut inte kommer att medföra att servicen mot kunderna försämras

Herr talman! Min interpellation väcktes den 26 april i år, när den hemliga avlyssningen av telefonisterna i syfte att kontrollera vilken service de gav allmänheten fortfarande fanns kvar. Den har fortgått ända till för ett par veckor sedan. Då meddelade televerket plötsligt att avlyssningen av telefonister skulle slopas. Därigenom fick statsrådet Norling alltså tillfälle att ge mig ett positivt svar, vilket jag tackar för Jag delar statsrådets uppfattning att det är tillfredsställande att televerket tänkt om i denna för stora personalgrupper mycket viktiga fråga. Den hemliga avlyssningen har, som jag sade i min interpellation, varit en källa till irritation och oro hos de berörda telefonisterna. Det tycker jag att man väl kan förstå. Televerkets personalorganisationer har länge protesterat mot förfarandet, dock utan att ha mött någon förståelse från televerkets sida förrän nu. Liksom statsrådet Norling är jag säker på att televerkets beslut inte kommer att innebära någon försämring av den service telefonisterna ger allmänheten. Jag är lika övertygad om att telefonisterna kommer att uppleva sin arbetsmiljö betydligt mer avstressad genom denna åtgärd, och detta kan kanske t.o.m. leda till förbättrad service. När frågan nu är ur världen, finns inte stor anledning att orda mer om den. Jag kan emellertid inte låta bli att notera att jag bara fått svar på den ena av de två frågor jag ställde i den interpellation jag riktade till justitieministern och som nu besvarats av kommunikationsministern.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat justitieministern om han är beredd medverka till såväl ändrad svensk lagstiftning som till internationella överenskommelser för att förebygga sådana missförhållanden som kommit i dagen genom händelserna kring det cypriotiskregistrerade fartyget Bulk I. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Även om jag inte kan kommentera händelserna i det konkreta fall som herr Bengtsson nämnt, anser jag det vara på sin plats med en redogörelse för de säkerhetsföreskrifter som finns och för de åtgärder som kan vidtas för att förebygga trafik med fartyg som utgör en fara för ombordvarande och som kan innebära en miljörisk. Den grundläggande regleringen finns i 1965 års lag om säkerheten på fartyg och i tillämpningskungörelse till denna lag. Dessa författningar är i sina huvuddrag tillämpliga även på utländska fartyg, som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium. Fartygs resa kan förbjudas om det finns skälig anledning anta att vissa allvarliga brister förekommer, t.ex. att fartyget inte är sjövärdigt för resa i avsedd fart eller att det i väsentliga avseenden har brister i fråga om skyddet mot ohälsa och olycksfall. Kraven på sjövärdighet och skydd mot ohälsa och olycksfall framgår närmare av lagen och dess följdförfattningar. Lagen ger sjöfartsverket goda möjligheter att ingripa med förbud mot fortsatt resa med utländskt fartyg, som kommit in på svenskt territorium och som är bristfälligt med avseende på t.ex. maskineri, brandskyddsoch bärgningsutrustning samt navigatorisk grundutrustning. Jag vill framhålla att de brister som konstaterats vid fall av nyttjandeförbud för fartyg vanligen inte berört fartygens konstruktiva delar eller framdrivningsmaskineri. Kontrollen av d delar av fartyget åvilar regelmässigt någon av de utländska klassificeringsanstalter vilkas undersökningar godtas av svensk myndighet. I fråga om de ombordvarandes skydd mot ohälsa och olycksfall — speciellt när det gäller arbetsmiljö och bostadsförhållanden — kan kraven inte drivas så långt att man når upp till den höga nivå som gäller för den svenska handelsflottan. Ingripande med förbud torde huvudsakligen få begränsas till fall då fartyget inte uppfyller en inom sj upprätthållen minsta standard. Är fartyget registrerat i land som godtagit internationell överenskommelse om normer i dessa hänseenden, kan dock svensk myndighet fordra att fartyget motsvarar normerna. Ingripande kan också ske med stöd av lagen om rder mot vattenförorening från fartyg. Denna lag tillämpas om olja eller annat skadligt kommer ut från fartyg eller det skäligen kan befaras att så sker. Lagen trädde i kraft den 1 juli i år och ger sjöfartsverket och, i vissa lägen, tullverket vittgående möjligheter att inskrida för att hindra När det gäller ersättning för de kostnader som myndighets ingrepp i dessa fall drar med sig, innehåller lagen om åtgärder mot vattenförorening en uttrycklig regel som säger att åtgärden får vidtas på bekostnad av fartygets ägare eller redare. Någon allmän skyldighet för hamnmyndighet att ta emot fartyg föreligger inte enligt nuvarande bestämmelser. I gällande normalförslag till hamnordning, som vunnit allmän efterföljd för landets hamnar, föreskrivs bl.a. att hamnmyndighet äger förordna att fartyg inte får föras in i hamnområde om risk föreligger för att fartyget kommer att sjunka och därigenom eller på annat sätt förorsakar avsevärd skada eller hinder för trafiken. En sådan regel torde emellertid inte kunna åberopas i ett nödläge för fartyget. Jag vill i sammanhanget nämna att frågan om en ny hamnlagstiftning för närvarande övervägs inom hamnutredningen. Jag vill också ta upp möjligheterna att på det internationella planet verka för att missförhållanden av detta slag förebyggs. Genom olika konventioner och rekommendationer, främst från Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen , försöker man påverka utbildningen i riktning mot säkrare och bättre bemannade fartyg. Vidare arbetas på åtgärder för att motverka vattenförorening genom uttömning från fartyg av olja eller annat avfall. Som bekant registreras fartyg under s.k. bekvämlighetsflagg i betydande omfattning. För närvarande är omkring 20 procent av handelsflottan i världen i bruttoregisterton räknat registrerad på detta sätt. De länder där sådan registrering sker har ofta bristfällig säkerhetslagstiftning, och det sociala skyddet för de ombordanställda är ofta dåligt. Även om ett sådant land ansluter sig till internationella konventioner rörande sjösäkerhet och socialt skydd för de anställda saknar det inte sällan organisation för effektiv kontroll av att överenskommelserna efterlevs till alla delar. När brister förekommer i fartygen är det i allmänhet fråga om äldre tonnage. Jag vill också understryka att registrering under s.k. bekvämlighetsflagg för svenska ägarintressens del för närvarande före kommer i endast helt obetydlig utsträckning. Jag anser det inte vara påkallat att för närvarande föreslå några ändringar i den svenska säkerhetsoch skyddslagstiftning som jag redogjort för. Författningarna har tillkommit under de senaste åren och torde — generellt sett — erbjuda goda möjligheter för myndigheterna att ingripa snabbt och effektivt. De uppmärksammade fall som inträffat under senare tid ger emellertid anledning att följa utvecklingen med skärpt uppmärksamhet. På det internationella planet återstår ännu mycket att göra för sjösäkerhet och social trygghet ombord. Sveriges möjligheter att på detta område genomdriva snabba och avgörande förbättringar är av naturliga skäl begränsade, men vi deltar aktivt i det internationella arbetet. I linje med vår allmänna grundsyn verkar vi därvid för att utvecklingen drivs framåt mot höjd säkerhet, ökad social trygghet och bättre miljöskydd.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det fartyg som jag tagit upp i interpellationen, nämligen det cypriotiskregistrerade fartyget Bulk I som för några veckor sedan bogserades in och ankrades upp på Rivöfjorden, är ett av flera fartyg som seglar under s.k. bekvämlighetsflagg och som onekligen skapat problem i olika hamnar. Nu säger statsrådet i sitt interpellationssvar att det inte är påkallat att för närvarande föreslå några ändringar i den svenska säkerhetsoch skyddslagstiftningen. Han framhåller vidare: ”Författningarna har tillkommit under de senaste åren och torde — generellt sett - erbjuda goda möjligheter för myndigheterna att ingripa snabbt och effektivt. De uppmärksammade fall som intr; t under senare tid ger emellertid anledning att följa utvecklingen med skärpt uppmärksamhet.” Det är väl i och för sig värdefullt att man följer utvecklingen med skärpt uppmärksamhet. Men jag kan inte underlåta att fråga statsrådet: Är detta verkligen tillräckligt? Jag har den uppfattningen att det finns anledning att från statsmakternas sida göra allt för att komma till rätta med flaggflyktsproblemet — och det av flera skäl. Låt mig nämna några. Genom flaggflykten berövas svenskt sjöfolk sina arbetsplatser. I dag går enligt uppgift inte mindre än ca 10 procent av sjömanskåren arbetslös. 1 200 jobb har försvunnit. Sjöfartsnettot för vårt land är ca 2 miljarder. Det är alltså en för hela landet betydelsefull ekonomisk fråga att komma till rätta med det här problemet. Att den här flaggflykten orsakar större förluster för sjöfolk, stat och kommun är uppenbart. Hur stora skattebelopp som undanhålles stat och kommun skulle vara intressant att få veta det rör sig ju om både företagsskatt och skatt från de anställda, som i regel måste skatta i det land där fartyget är registrerat. I en utredning gjord av förbundssekreterare Gustaf Klang, som jag förmodar att kommunikationsministern tagit del av, lämnas följande uppgifter hämtade ur Sjömannen: ”Värre blir det — om inte regeringen griper in. Det torde inte råda något tvivel om att de svenska investeringarna inom utländsk shipping är så stora att de ger anledning till oro. En mera ingående kartläggning av dessa intressen är nödvändig. Säkerligen skulle en sådan utredning ge sådana upplysningar att den utredning som här förelagts styrelsen skulle te sig ganska blygsam i förhållande till de resultat en sådan undersökning skulle ge vid handen. Och värre kommer det att bli, att döma av utvecklingen: Det torde vara uppenbart att de svenska rederierna i allt större utsträckning kommer att sätta fler fartyg under utländsk flagg än vad som nu är fallet. Samverkan mellan olika rederier, svenska och utländska, i s.k. pooler kommer att utvecklas starkt. Det är därför en tvingande nödvändighet att detta problem redan på ett tidigt stadium beaktas så att vi inte inom en 10-årsperiod befinner oss i det läget att det stora flertalet svenska fartyg registreras under utländsk flagg.” Mot den bakgrund jag här tecknat ställer jag frågan om inte den senaste tidens händelser visar, att det nu är dags att sätta stopp för systemet med bekvämlighetsflagg. Det borde väl vara möjligt att inte tillåta fartyg som registrerats i länder, där man uppenbart ställer alltför låga krav på sjöduglighet, att angöra svenska hamnar. Jag frågar mig: Måste vi vänta på en katastrof innan vi vidtar kraftfulla åtgärder i denna fråga?
Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg tog upp en speciell fråga. Jag tycker att den är så viktig att jag inte kan låta bli trots den sena timmen att ta ett par minuter i anspråk för att kommentera den. Det gäller flaggdiskrimineringen. Vi har inga delade meningar, herr Bengtsson och jag, om den mycket besvärande situation som nu råder på världshaven. Dessvärre, herr Bengtsson, avtar inte denna verksamhet, utan den tilltar. Som jag nämnde i mitt svar, sker emellertid registrering i utlandet av fartyg som helt eller delvis är svenskägda fortfarande i obetydlig utsträckning. För närvarande saknas dock regler som hindrar sådan registrering. Jag känner till den utredning som Sjöfolksförbundet har gjort och som herr Bengtsson refererade till. Eftersom sådana fartyg som det här gäller vanligen bemannas med utländska sjömän, pekar förbundet mycket riktigt på som en bland flera konsekvenser av detta att arbetstillfällen undandras svenskt olk. Frågan är mycket vittomfattande och innehåller inte bara sjösäkerhetsoch miljöproblem utan också arbetsmarknadsoch handelspolitiska ställningstaganden. Självfallet är detta inte bara ett svenskt problem. Det har också tagits upp i flera internationella sammanhang. Det är då i högsta grad oroande att vi nu tror oss veta att två världsmakter som Sovjetunionen och Förenta staterna håller på att sluta avtal med varandra som mycket nära, om inte direkt, leder fram till den form av flaggdiskriminering som vi tidigare har trott att man sysslade med bara när det gällde att utnyttja mindre utvecklade länders flaggor. Jag säger det bara för att ytterligare belysa hur svår denna problematik är. Inom organisationen för ekonomiskt samarbete, OECD, har man tillsatt en arbetsgrupp i vilken Norge är representerat, för att studera frågor som hänger samman med registreringen av fartyg under s.k. bekvämlighetsflagg. Gruppen skall starta sitt arbete på nyåret. Jag nämner det som en kompletterande upplysning till vad jag tidigare har ker att på allt sätt att vara med, bromsa och hindra och i bästa fall på lång sikt helt komma åt denna mycket diskriminerande verksamhet som herr Bengtsson har beskrivit och som jag är överens med honom om att vi måste motarbeta. sagt för att belysa att vi här uppe i Norden fö
Herr talman! Jag är tacksam för vad kommunikationsministern har sagt. Vi är helt överens i sak. Jag tänker inte minst på de kostnader som jag angav i min interpellation. Samhället åsamkas kostnader för tull, polis, lots osv. när vi får de här problemen. Vilken viktig fråga detta är framgår också av Sjöfolksförbundets engagemang. Jag delar förbundets uppfattning. Enligt en uppgift som jag har fått hemställer förbundet till statsrådet att en kommitté skall tillsättas med uppdrag att utreda den här problematiken. Jag tror att det skulle vara värdefullt om en sådan kommitté tillsattes så att vi kunde få dessa problem noggrant utredda.

Herr talman! En journalist ringde mig i förrgår när han hade läst trafikutskottets betänkande nr 18. Han kom nämligen ihåg kommunikationsministerns drastiska uttryckssätt då statsrådet i samband med det s.k. utspelet i somras påstod att oppositionen gjort en helomvändning i trafikpolitiken i juli månad och att han var redo att ta en politisk strid på detta område.

Det som oppositionen alltså framförde i januari tillgodosågs i väsentliga delar i september. Det var följaktligen inte oppositionen som behövde ändra sig utan kommunikationsministern, och det gjorde han också med besked. Det är vi glada för även om vi tycker att den diversionsmanöver som kommunikationsministern försökte göra var både omotiverad och ineffektiv. Men huvudsaken är i alla fall att syndaren bättrar sig. Folkpartiet begärde förra året en översyn av trafikpolitiken men fick då nej. Man sade från socialdemokratiskt håll bl.a. att det skulle innebära ytterligare en utredning ovanpå de andra. En socialdemokratisk talare sade att han t.o.m. skulle försöka övertala kommunikationsministern att inte ens tillsätta den utredning som denne själv hade aviserat på ett annat avsnitt av kommunikationsområdet. Det blev på det sättet ett förlorat år i arbetet på att få fram en ny översyn av trafikpolitiken. I årets motion konstaterar vi i folkpartiet på nytt att målsättningen i 1963 års trafikpolitiska beslut om en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar inte har uppnåtts. Hotande järnvägsnedläggelser, glesare bussförbindelser, dyra resor, trängsel, luftföroreningar och långa arbetsresor i tätorterna är kännetecknande för trafiksituationen. Under huvudrubrikerna fjärrtrafik, tätortstrafik och landsbygdstrafik drog vi upp riktlinjerna för en integrerad trafikpolitik, som inordnas i den regionalpolitiska målsättningen — kort sagt en trafikpolitisk ramhushållning. Vi begärde också en ny järnvägskostnadsutredning. Den nya utredningen tillgodoser, som jag har sagt, i stor utsträckning våra synpunkter, och vi hoppas att den kommer att arbeta snabbt. Tyvärr har inte början varit särskilt bra i detta hänseende. Direktiven offentliggjordes den 29 september. Även om kommunikationsministern i dag skulle kunna tillkännage att den har tillsatts, har det alltså gått två månader innan så blev fallet. Detta tyder inte på någon större brådska. Men jag hoppas att vägkostnadsutredningen, som hittills tagit sju år på sig, skall framstå som ett varnande exempel och att arbetet snabbt kommer i gång. Men också om utredningen skulle arbeta snabbt och lägga fram delbetänkanden, som det har förutsatts i direktiven, kommer det att ta lång tid innan dess förslag kan ge anledning till beslut i riksdagen. Med hänsyn till den svåra trafiksituationen är det nödvändigt att åtgärder vidtas utan dröjsmål för att få bukt med de akuta svårigheterna. Skillnaden mellan majoritetens ståndpunkt och reservanternas är huvudsakligen den att vi ansett det angeläget att dra upp riktlinjer för de åtgärder som bör vidtas redan under utredningstiden. Jag skall nu beröra framför allt järnvägarna och landsvägarna. Utvecklingen på järnvägsområdet inger verkligen bekymmer. Vi har tidigare påtalat det orimliga i att de reguljära karosserileveranserna från Olofström till Volvo i Göteborg nu en tid uteslutande gått på landsväg och att man över huvud taget kunde överväga att skicka malmen från malm fälten till Norrbottens järnverk på lastbil. Låt mig ta ytterligare ett exempel. Under folkpartiets oktoberkampanj besökte jag en tung verkstadsindustri i Norrbotten, som etablerats för en del år sedan. Ett spår var framdraget till industriområdet, men det hade aldrig använts — och detta trots att järnvägen borde vara särskilt lämpad för långa transporter av tyngre gods. Delvis beror detta förhållande på principerna för den nuvarande taxesättningen, och den saken får den nya utredningen ta hand om — med förtur. Men delvis beror det också på att SJ tillämpar de företagsekonomiska principerna in absurdum och på ett sätt som inget modernt företag inom industrin skulle göra. Ett exempel på det är den s.k. snittaxan för samtrafik mellan tåg och buss som införts i år. Den innebär som bekant att om jag har en tur och retur-biljett mellan två orter och SJ på någon sträcka har ersatt tåget med buss, måste jag trots att jag har biljett betala en extraavgift för bussresan. Detta har skapat stor irritation inte bara hos den resande allmänheten utan också för den stackars busspersonal som skall inkassera denna extraavgift. Frågan har uppmärksammats i riksdagen, och vi har trott oss märka att kommunikationsministern har sympatier för att ta bort denna taxa. SJ har emellertid envist velat ha den kvar och använt en motivering för taxan som kan vara logisk om man hårdrar företagsekonomiska principer men som helt bortser från det faktum att SJ förlorar mycket mer i goodwill än de futtiga kronor som man kräver ut extra av passagerarna. Visst är det bra med teorier, men man behöver inte vara mera katolsk än vad påven är själv. Utskottet har därför — och här är vi eniga inom utskottet — företagit den ovanliga åtgärden att föreslå riksdagen att hos Kungl. Maj:t begära att snittaxan omprövas och att erforderliga åtgärder vidtas utan att man avvaktar utredningsarbetet. Det är, herr talman, en ovanlig begäran, men utskottet har varit enhälligt om att den måste göras. Herr talman! I det trafikpolitiska program, som folkpartiet antog förra året, har vi sagt att fjärrtrafik av tyngre gods bör överföras på järnväg. Detta är så mycket mer motiverat nu, när en mer hållbar statistik över fördelningen mellan järnvägsoch landsvägstransporter kommit fram. Tidigare har det sagts att mellan 75 och 85 procent av godstransportarbetet i fjärrtrafik redan går på järnväg och att det därför inte skulle vara så mycket att flytta över. Nu har emellertid i skriften Regional trafikplanering, som kommunikationsdepartementet gav ut i somras, kommit fram riktigare siffror. Fördelningen torde grovt taget vara 50—50. Jag kanske i det här sammanhanget får ge kommunikations komplimang. Det statistiska underlaget för beslut i transportfrågor har hittills varit synnerligen bristfälligt. Det arbete som nu pågår i departementet för att få fram ett mera hållbart beslutsunderlag är värt allt erkännande. Om nu järnvägarna skall kunna konkurrera framgångsrikt på fjärrtransporternas område, fordras det emellertid att SJ:s service kan förbättras. På en transportteknisk konferens för någon tid sedan meddelade en företagare i Norrland att han för sin del gärna skulle använda järnvägen, om han bara kunde få garanti för att transporttiden hölls. Han sade att om han sätter varorna på en lastbil och gör upp med åkaren att de skall levereras då och då så kan han lita på att de kommer fram i avtalad tid. Om varorna går i järnvägsvagn, kan man riskera att vagnen kopplas bort och står något dygn på en station och väntar. Vi får tillfälle att diskutera SJ:s service i ett annat sammanhang, men jag har redan nu velat understryka den saken. Över huvud taget är det nödvändigt att få ett program för järnvägstrafikens roll i framtiden. Det räcker inte bara med att låta beslut om nedläggningar vila i några år. Men även om järnvägstrafiken får större betydelse i framtiden, så kommer ändå stora krav att ställas på vägtrafiken, särskilt på de korta avstånden och i de stora områden där det inte finns någon järnväg. Busstrafiken har blivit styvmoderligt behandlad, och vi är mycket besvikna över att bussbidragsutredningens förslag bara blev en halvmesyr och att utredningen över huvud taget inte har några nya förslag när det gäller den regionala busstrafiken. Den nuvarande vägpolitiken kan inte få fortsätta någon längre tid. Vägverket påtalar i sina petita, och verkets generaldirektör har framhållit det i många offentliga sammanhang, att det för närvarande äger rum en stor kapitalförstöring på våra vägar. Trots de stora satsningar som görs på beredskapsarbeten, kommer i år bara en tredjedel av den nedslitning som äger rum på vägarna att repareras. Det innebär givetvis stora risker för trafiksäkerheten, men dessutom kommer det att bli så oerhört mycket dyrare att sätta vägarna i stånd när de har blivit helt nerslitna. Det är alltså oekonomiskt och oansvarigt att tillåta att en sådan kapitalförstöring äger rum på vägarna. Byggandet av vägar befinner sig också i stor eftersläpning, och vägverkets chef använder mycket drastiska formuleringar när han skildrar läget. I det här sammanhanget vill jag påpeka vikten av att riksdagen snart får ta ställning till den långsiktiga vägplanering som riksdagen har begärt. Herr talman! Andra talare kommer att ta upp frågan om transportstöd för persontrafiken, dvs. reducering av taxorna på långa sträckor, reserabatter och frågor om luftfart och sjöfart. Låt mig bara säga i det här sammanhanget att vi ibland förbiser att sjöfarten fortfarande spelar en stor roll också för det inrikes godstransportarbetet. Nära 14 procent av alla inrikes godstransporter går för närvarande på vatten, och det finns stora förutsättningar för att denna andel kommer att öka. Jag vill där peka på de förslag som kommit fram när det gäller Göta kanal, men jag vill också betona att kustsjöfarten också har en stor uppgift att fylla, och det är angeläget att vi inte förbiser den stora roll som sjöfarten spelar. Allra sist vill jag säga några ord om reservationen 3 i betänkandet, vari begärs utredning och förslag beträffande formerna för en samordnad satsning på kollektivtrafikteknik. Den satsningen skulle framför allt gälla snabbtåg, korthållsflygplan för trafikförsörjningen av inre Norrland och andra områden, som lämpar sig för sådan trafik, och nya kollektivtrafikmedel för städerna. Det förekommer både forskning och utvecklingsarbete på olika håll i landet, men resurserna är på alla dessa håll otillfredsställande.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
Herr talman! Trots den debatt om trafikpolitiken som under senare år har förts både i riksdagen och i andra sammanhang kan det sä att i dess grundton har funnits gemensamma värderingar. Kritiken har framför allt gällt 1963 års trafikpolitiska beslut. En del har hävdat att alla fel på det trafikpolitiska området är att härleda till detta beslut. Andra, bl.a. jag själv, har hävdat att det mer har varit tillämpningen av 1963 års beslut som varit felaktig än själva beslutet. I detta beslut fanns och finns målsättningar som kan anses fylla högt ställda anspråk, t.ex. att alla delar av landet skall ha en tillfredsställande transportförsörjning. Om inte det går att åstadkomma på kommersiell basis skall samhället genom sina åtgärder garantera en sådan. Ett fel var att målsättningen aldrig konkretiserades så att en planering kunde göras. Men så sent som under 1971 års riksdag gjordes i trafikutskottet en skrivning om trafikpolitiken, vilken en betydande majoritet av riksdagens ledamöter senare vid kammarbehandlingen godtog. Det finns anledning att erinra om vad riksdagen då beslutade. Efter att ha analyserat trafikpolitiken som den då förelåg anförde utskottet ”att det skulle vara av värde om möjligheter skapades att genom ett lämpligt trafikpolitiskt organ utvärdera och följa upp de trafikpolitiska åtgärderna samt aktivt medverka i en samordning av utredningsarbetet. Utskottet har funnit att den existerande trafikpolitiska delegationen i huvudsak har en sammansättning som lämpar sig för en sådan uppgift. En förutsättning är dock att en utvidgning sker av delegationens mandat, som f.n. är begränsat till en uppföljning av det trafikpolitiska reformprogrammet. Utskottet anser sålunda att delegationen, med ett utvidgat mandat och även med viss komplettering i fråga om sammansättningen, kan bli det organ som behövs för angivna uppgifter.

Delegationen som förutsätts bli ett kontinuerligt arbetande och rådgivande organ skall till Kungl. Maj:t avge de förslag, vartill dess verksamhet föranleder. I sitt fortsatta arbete bör delegationen bl.a. följa upp trafikpolitiken med hänsyn till behovet av en effektiv samordning av densamma med lokaliseringsoch regionalpolitiken i syfte att skapa det nödvändiga underlaget för trafikpolitiken. Trafikförsörjningens omfattning och inriktning bör därvid syfta till en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling för landets olika delar, vilket i sin tur kräver en väl fungerande trafikapparat. I anslutning härtill vill utskottet erinra om att den kraftiga koncentration av befolkningen till storstadsregionerna som ägt rum har inneburit att stora krav kommit att ställas på investeringar i vägoch gatunät inom dessa områden. Även "om dessa krav i rimlig utsträckning måste tillgodoses delar av landet eftersättes.

Vad som har hänt är att får detta emellertid inte medföra att vägupprustningen i andra regeringspartiet har sprungit ifrån sitt ställningstagande. Den 11 juni 1972 gjorde statsrådet Norling i Aftonbladet ett andrahandsreferat av centerpartiets partistämma i Växjö under rubriken ”Centerpartiet — partiet utan trafikpolitik”. Han slutade sitt referat med att han gissade att centern vid sin partistämma 1975 fortfarande diskuterade trafikpolitiken utan resultat. Jag avser med detta inte att klandra statsrådet Norling för hans skriverier eller hans skrivstil — det är enbart hans sak. Likaså måste det vara tillåtet att göra politiska värderingar av både partier och program. För debattens saklighet är det naturligtvis en fördel om man har läst det som man yttrar sig om. Vårt trafikpolitiska program är färdigt, och jag skall senare till statsrådet Norling överlämna det, så att han inte behöver sväva i otålig okunnighet. Vartefter sommaren framskred och den socialdemokratiska partikongressen närmade sig, tilltog intensiteten i kommunikationsministerns uttalanden. Den 23 augusti kunde man i Dagens Nyheter läsa ett referat av hans tal på Transportarbetareförbundets kongress under rubriken ”Nu kan de borgerliga stå där flämtande”. Jag citerar: ”Det borgerliga falskspelet i all tidigare diskussion om trafikpolitiken har avslöjats. Ingenting annat än det egoistiska fasthållandet vid det enskilda kapitalintresset i åkeribranschen duger längre som argument för borgerligheten.” Jag vet naturligtvis inte om det här referatet är ett riktigt återgivande av vad statsrådet verkligen sagt — men å andra sidan har jag inte sett någon dementi. Även här är det naturligtvis så att en departementschef har rätt att säga vad han vill, men han får då lika självklart finna sig i att hans tal blir analyserat och bemött om det uppfattas på det sättet att det rymmer uppenbara osanningar. Den analysen kan kort sammanfattas så att det avslöjande, som statsrådet säger sig ha gjort, i verkligheten är ett avslöjande av hans eget partis oklara trafikpolitiska uppfattning.

Trafikpolitiska delegationen skulle utföra det arbetet.

Som jag förut sagt är det ju i stället oppositionen och inte minst centerpartiet som har varit pådrivande krafter bakom regeringens nu ndrade syn på de trafikpolitiska förhållandena. Den glädjande, eftersom den resulterat i en ny utredning. Vad som kan kritiseras, och vad jag också kritiserar, är förspelet till denna och att statsrådet isolerar utredningen kring vissa problem. Om man nu vill skapa en grund för en ny trafikpolitik, måste rimligen alla komponenter som kan inrymmas i begreppet trafikpolitik analyseras. Varför finns exempelvis inte luftfart och sjöfart med i utredningsdirektiven? Anser statsrådet att dessa delar är ointressanta i det framtida trafikpolitiska arbetet? Och vad är statsrådets uppfattning om grunderna för den nya trafikpolitiken? Jag ställer den frågan efter rallarsvingarna i somras, då man fick uppfattningen att nu hade statsrådet definitivt uttalat sin förkastelsedom över 1963 års beslut. Jag tror orden föll så, att beslutet skulle ha överlevt sig självt. I utredningsdirektiven kan jag inte finna att statsrådet numera gör sig till tolk för en sådan uppfattning. När det gäller centerpartiet och trafikpolitiken skulle det naturligtvis vara möjligt att läsa in vårt program i kammarens protokoll, så att alla intresserade där kunde ta del av detsamma. Men vi har för avsikt att till vårriksdagen framföra det i en motion, så jag skall avstå från detta nu och nöja mig med att läsa upp några av våra krav som de är formulerade: Alla människor skall oberoende av bostadsort, ålder, fysiska resurser och ekonomisk ställning ha tillfredsställande transportmöjligheter. Trafikpolitiken skall användas som ett medel i regionaloch lokaliseringspolitiken för att uppnå en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling i alla regioner i landet. Trafikpolitiken måste inriktas på att snabbt upprusta kommunikationerna i områden där trafik ningen är otillfredsställande. Trafikplaneringen skall innefatta en samordning av de olika trafikgrenarna. Ytterligare nedläggningar av järnvägar måste förhindras. Långväga godstransporter bör i så stor utsträckning som möjligt företas med järnväg så att landsvägsnätet kan avlastas. Väganslagen måste anpassas så att trafikförsörjningsplanerna kan fullföljas. Allmän väg skall inte kunna dragas in utan kommunernas tillstyrkan. Statsbidraget till det enskilda vägnätet skall täcka alla kostnader. Skillnader i fråga om flygtransportkostnader mellan skilda landsdelar skall så långt möjligt avlägsnas. Taxor och avgifter för godsoch persontrafik skall utformas så, att den praktiska effekten blir att ingen del av landet skall kunna utpekas som speciellt oförmånlig ur taxeoch avgiftssynpunkt. Det bör prövas om gällande räntabilitetskrav för de statliga kommu Det åligger kommunikationsdepartementet att svara för samordning mellan de verk som handlägger trafikfrågor. Vid sidan härav bör finnas ett samordningsorgan i vars direktiv skall ingå att som sin uppgift se till att denna samordning fungerar på för samhället och resenären bästa sätt. Detta samrådsorgan bör också svara för en gemensam trafikplanering. Herr talman! Många av de krav som vi nu alltså sammanfattat i ett trafikpolitiskt handlingsprogram har vi arbetat för i många år, och alla har därför inte nyhetens behag. Som vi framhållit här i riksdagen anser vi att trafikpolitiken måste samordnas med regionalpolitiken. Det innebär att vi bl.a. tillmäter de rälsbundna transporterna stor betydelse i ett samhälle där transportarbetet ständigt ökar. Men vi kan i motsats till statsrådet Norling inte se en dualism mellan rälsbundna och bilburna transporter. Det hela är en fråga om vilja och samspel, där självfallet statsmakterna måste ha en uttalad uppfattning och målsättning — i stället för att sätta trafikgrenarna i motsatsställning till varandra. Att göra så är enligt min mening - Vi har inte tillgång till rälsbundna transporter överallt i landet, och därför måste vi ha bilar också. Det hela blir då en fråga om samordning — men också en fråga om effektivitet. Att järnvägarna skall utnyttjas så mycket som möjligt — där det är möjligt och motiverat — är en självklarhet. Men fördenskull behöver man ju inte som statsrådet Norling uttala sig så negativt om lastbilarnas roll som hjälpredor i samhällsekonomin.

Det finns ingen anledning att försöka framställa vare sig ägarna till åkerier eller deras anställda som en grupp vilken systematiskt håller på att utrota SJ för sitt eget nöjes skull. Har inte SJ förmått att hålla sin andel godstransporter eller öka befraktningsprocenten i takt med transportströmmarna, finns det anledning att se över vilka resurser det statliga järnvägsföretaget har att ta hand om för detta lämpliga transporter och bestämma sig för vilken omfattning vårt järnvägsnät skall ha i framtiden. Därefter får samhället ta ställning till om man vill betala vad ett sådant järnvägsnät kostar. De nu ständigt återkommande diskussionerna om nedläggningshotade järnvägsdelar måste upphöra, så att vi vet vilken omfattning transportarbetet har. Det är mot den här bakgrunden som centerpartiets motion om utredning av det framtida järnvägsnätets omfattning skall ses, och jag beklagar att det i utskottet inte har varit möjligt att få en majoritet för vårt utredningskrav. Det kan naturligtvis sägas att den trafikplaneringsutredning som länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra och som skall vara färdigt 1974 kommer att inrymma även järnvägsnätets omfattning och att det ur den synpunkten är onödigt med en separatutredning. Jag delar inte den uppfattningen.

Detta är så viktigt i formandet av vårt samhälle att det är en uppgift som inte skall skötas i kanslihuset utan ha förankring direkt i riksdagen. Trafikpolitiska delegationen kan väl nu anses helt överspelad och borde efter vad som har hänt rimligen upplösas. Att vi nu begär denna utredning hänger ock tid det tar från det att riksdagen beslutar till dess att regeringen vidtager beslutad åtgärd. Utredningen om Ostkustbanan begärdes av riksdagen för ett år sedan, och först nu i dagarna har jag i tidningarna uppmärksammat att departementschefen givit uppdraget till SJ att göra utredningen. Det kan ifrågasättas om det är riktigt att ge SJ uppdraget! SJ kan naturligtvis onomiska bedömningarna för SJ:s egen del, men göra de rent företag: här finns bedömningar ur samhällets och näringslivets synpunkter som sannolikt hade blivit bättre beaktade om en allsidig utredning tillsatts. Vad jag här sagt är ett konstaterande att i frågan om trafikpolitiken har centerpartiet nu — som i så många andra frågor — varit berett att lösa problemen i samförstånd och samarbete. Vad jag här citerat från utskottsoch riksdagsarbetet ger belägg för detta. Jag beklagar den ändrade uppfattning om önskvärdheten av samarbete som kommit till uttryck från regeringspartiet när det gäller trafikpolitiken. En konfrontationspolitik gagnar inte den trafikpolitiska debatten. När regeringen nu har meddelat att man är beredd att bygga en vägförbindelse till Danmark, så är det ett beslut som hälsas med tillfredsställelse. Men i sammanhanget bör ställas några frågor för att skingra oklarheter. Den första frågan är om regeringen har fått garantier för att Danmark kommer att bygga flygplatsen på Saltholm. Den andra frågan är om Danmark är berett att bygga bron över Stora Bält. Jag anser att de: a frågor är väsentliga då man skall ta ställning till Sveriges insats i fråga om vägförbindelsen till Danmark och vägförbindelsens lokalisering. Är svaret på den första frågan nej, så finns det enligt min mening anledning att noga överväga leden Helsingborg—Helsingör, av den Nr 126 anledningen att det är den snabbaste vägen ut på kontinenten för hela Sverige. / TFN Å G firad 29 HpvemberAi972 Den här lokaliseringen kan inte ses som en liten exklusiv historia för — — Malmöregionen, utan den har den allra största betydelse för hela landet. Den statliga trafik En annan lokalisering skulle möjligen ha kunnat betyda att vi även fått politiken, m.m. ett fast järnvägsspår. Valet av Malmö—Köpenhamn är en stor satsning, men en satsning på bilismen. Helsingborg—Helsingör skulle ha kunnat ge järnvägen förbättrade konkurrensmöjligheter. Den andra frågan, om Stora Bält, har också sin betydelse i detta sammanhang. Det är viktigt att dessa frågor löses samtidigt, ty i annat fall kommer stora stockningar att uppstå för trafiken på väg ut på kontinenten I principfrågan avgiftsfinansiering-lån av pengar från utlandet delar jag den lösning som regeringen har valt. Men det finns även där anledning till några kommentarer. Vi har från centerpartiets sida varit motståndare till avgiftsbelagda vägar, och jag hoppas att regeringen nu inte har släppt sin dokumenterade inställning och närmat sig den gamla moderattanken, delvis understödd av folkpartiet, att bygga avgiftsfinansierade vägar även inom landet. I fråga om utlandsupplåning för att finansiera Danmarksförbindelsen anser jag detta vara en nödvändighet, eftersom vårt eget nationella vägbyggnadsprogram kräver så ansenliga summor.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

Herr talman! För några i denna kammare kan det kanske tyckas som en skenfäktning att ta upp en diskussion om trafikpolitiken i ett läge då kommunikationsministern är på väg att tillsätta en utredning i frågan — och efter påtryckning av partierna en parlamentarisk sådan. Det finns emellertid ett underlag härför, och skälen är följande. 1. Kommunikationsministerns turer i somras när det gäller den framtida trafikpolitiken på främst godssidan och hans uttalanden i det sammanhanget gör att man frågar sig om vi har kommit in i en helt annan trafikpolitisk situation från den ena dagen till den andra. 2. Finns det problemställningar som vi redan nu måste ta itu med och som är av den arten att man inte kan vänta också på den senast föreslagna utredningen utan att vidta åtgärder dessförinnan? Det är om detta senare som våra reservationer handlar. Om jag då börjar med den första frågan, så vill jag säga att det inte kan vara svårt för kommunikationsministern att förstå att det blev en ganska kraftig reaktion på hans utspel i somras. Om kommunikationsministern erkänner det, så skall jag också erkänna att jag kan förstå att kommunikationsministern kände ett behov av att på något sätt freda sig mot den kritik som också fackföreningsrörelsen riktade mot SJ:s trafikpolitik och som även väntades komma upp på det socialdemokratiska partimötet. Så långt finns det alltså en underton av förståelse oss emellan. Men sedan vill jag ställa en fråga: Har den kritik som kommunikationsministern mött riktats mot innehållet i det trafikpolitiska beslutet av 1963, eller är det tillämpningsformerna som man kritiserar? Är det ändå inte så att 1963 års beslut får stå som syndaren för alla de misstag som begåtts i beslutets namn men som i verkligheten beror på att man har tillämpat det felaktigt och helt enkelt vantolkat beslutets innebörd? Det är få satser som blivit så ofta återgivna som de som anger målsättningen för trafikpolitiken enligt 1963 års beslut. Målet skall vara att för landets olika delar trygga en tillfredsst ällande transportförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader och att göra detta under former som medger företagsekonomisk effektivitet och transportmedlens sunda utveckling. Det är nästan som budord i katekesen. Har man haft nio år på sig att utforma dem, så borde de stå sig att beslutet kan åtminstone till nio år därefter. Jag skall inte på betecknas som ett axiom men näst intill. Jag ser till min glädje att kommunikationsministern i sina direktiv inte vill vederlägga detta. Det är klart att budordens ”företagsekonomisk effektivitet” och tanken på konkurrens mellan varje transportgren för att få en värdemätare på de verkliga kostnaderna inte kan tilltala vänstergrupperna i detta land — för dem är ekonomi en styggelse och konkurrens en kapitalistens krigsförklaring mot sin nästa. Men bortsett från dessa dagdrömmare, så inser väl alla att samhället måste ha en värdemätare på vad som är praktiskt och gångbart. Jag kan inte tänka mig att kommunikationsministern med den realistiska bakgrund han har vill lämna verkligheten. Denna verklighet är att bilen som personoch godstransportör på vissa sträckor blivit vida överlägsen varje annan transportgren. Nu kan statsmakterna säga: Det är vår förtjänst, för vi har skapat bilismens förutsättningar genom att plana ut naturen för att göra den framkomlig. Men då svarar bilisterna att vi har fått betala för planeringen och mer därtill, eftersom det står tre miljarder på vårt pluskonto. Nej, äger riksdag och regering, detta är inte sant, ty på ert konto måste föras miljö, stress, olyckor osv, och vad det kostar vet vi inte. Nej, vi vet inte det, och det är den stora olyckan i dag, och det är det som gör att debatten alltfort bygger på antaganden utan tillräckligt verklighetsunder lag. Statsmakterna har ännu i dag icke kunnat lä med bilismens debetoch kreditsida. Vad ger bilismen samhället och vad kostar den detsamma? Det måste finnas en grund till att den enskilde bilisten hellre tar på sig bilens alla kostnader — vilket innebär en försakelse av stora mått för honom själv och familjen — än använder de kollektiva transportmedlen på längre eller kortare avstånd. Likadant är det med den mera välplanerade godstransporten. Inte skulle våra företag — små eller stora — i dagens pressade kostnadsläge och hårda utländska konkurrens betala större kostnader för att använda lastbilen som transportmedel om SJ kunde erbjuda ett betydligt lägre pris. Ni, herr kommunikationsminister, skulle säga att det vore fel att göra det, för då skulle inte företagen kunna ge utrymme för den produktionstillväxt som är nödvändig för att öka våra tillgångar och betala våra högre löner. Det var mot den bakgrunden som folk inom åkerinäringen och andra delar av näringslivet blev litet förvånade när kommunikationsministern en vacker sommardag — den 21 juli — enligt en tidningsartikel uttalade: ”Nu måste trafiken styras så att järnvägen får spela samma roll i trafikarbetet som tidigare.” Det var detta att trafiken skulle styras som kom många av oss att kippa efter andan. Från att i 1963 års beslut klart och redigt ha slagit fast grundprinciperna, ville man nu att godstrafiken på vissa sträckor skulle styras. Orsaken till detta uttalande är det allmänna missnöjet med att SJ inte kunnat hänga med i svängarna. Skall bilismen tvunget bli lidande på detta? Skall de som följt de samhällsekonomiska spelreglerna ställas till ansvar för att det gått snett med våra kollektiva transportmedel? Jag har som representant för moderata samlingspartiet tidigare sagt att jag tyckte det var fel att man inte när 1963 års trafikbeslut genomfördes sökte nollställa SJ:s förhållande till andra transportmedel och tog bort de belastningar som SJ i åratal kommer att få lida av. Men detta får nu inte läggas som en belastning på den i stort sett väl fungerande och konkurrerande transportapparat som bilen utgör. Vi i moderata samlingspartiet har ingenting emot att man ser över hela det kollektiva transportnätet och på sakliga och realistiska grunder väger de faktorer som det är nödvändigt att ta hänsyn till i det moderna samhällslivet. Men och det vill jag poängtera det får inte ske genom att styra exempelvis godsvägarna mot de naturliga strömmar som söker sig till en bättre ekonomi för den enskilde och för det svenska näringslivet. Vi är beredda att väga in och värdera de faktorer som det är nödvändigt att ta hänsyn till för att skapa de framtida livsbetingelser som vi vill åstadkomma. På de villkoren vill vi delta i den nya trafikutredningen. Vi beklagar att vägkostnadsutredningen inte har sitt material färdigt och att ett tiotal andra utredningar trycker i buskarna, vilket försvårar och inskränker vår verksamhet. Efter dessa något kritiska anmärkningar ber jag att till kommunikationsministern få överlämna en blomma för det initiativ han tagit när det gäller Öresundsbron. Det är sådant som kan betecknas som klokhet — ja, varför inte för en gångs skull ta till ett starkare ord: statsmannaskap. Att finansieringen skall ske genom broavgifter — det har moderaterna i riksdagen under 15 år eller mer nästan ensamma kämpat för — hälsar vi med tillfredsställelse. Herr Dahlgrens uttalande hälsar jag i viss mån också med tillfredsställelse — det visar att centerpartiet är på glid i denna fråga. Nästa steg, herr Dahlgren, är att vi går över till avgiftsfinansiering när det gäller våra stora vägar. På det sättet kan vi snabbt rusta upp våra alltmer miserabla och urusla motorvägar, andra vägar och broar. Det är t.ex. det enda snabbt framkomliga sättet att snabbt färdigbygga Västerleden vägen mellan Helsingborg och Göteborg och eventuellt vidare till den norska gränsen. När jag nu yrkar bifall till reservationerna 1 och 3 gör jag det i medvetandet om att den nya utredning som skall tillsättas icke får stoppa de åtgärder som det är oundgängligen nödvändigt att snarast vidta. Främst har vi inriktat oss på SJ för att främja dess möjligheter att bli så attraktivt att man på naturliga grunder kan ta över en större del av transportarbetet. Jag behöver här inte upprepa vad som står i reservationerna. Jag ber att få yrka bifall till desamma.

Herr talman! I den allt intensivare debatt om den statliga trafikpolitiken som förts de senaste åren har uppmärksamheten mer och mer kommit att riktas mot innebörden i 1963 års trafikpolitiska beslut och de konsekvenser detta haft för trafikpolitikens utformning. Herr Dahlgren har tidigare varit inne litet grand på den frågan. Att det som avsetts vara målsättningen i 1963 års trafikbeslut — en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar — inte har kunnat infrias har ju framstått som allt klarare, och det är väl också detta faktum — tillsammans med de olägenheter som uppstått genom den växande bilismen — som gjort att debatten om trafikpolitiken blivit så livlig. Vi som kritiserat 1963 års beslut har i stor utsträckning lagt skulden för detta på själva principerna och riktlinjerna för trafikpolitiken. Andra har hävdat att det inte är beslutet det varit fel på utan på tillämpningen av detsamma. Man har menat att själva grunden för att trafikpolitiken skulle fungera enligt 1963 års beslut inte var lagd. Det som fattas är möjligheterna att konkurrera på lika villkor — de olika transportgrenarna och trafikföretagen har ännu inte blivit ålagda samma kostnadsansvar. Den kritiken har ju, som vi alla vet, speciellt SJ framfört med stor enträgenhet. Skulle bilismen åläggas att klara sitt fulla kostnadsansvar, så kommer också SJ:s problem att lösas, är i korthet den mening som framförts. Herr Dahlgren har sällat sig till dem som tyckt detsamma. Vi har anfört att den trafikpolitiska verkligheten nog är mer komplicerad än så. Även om det framstår som helt klart, att SJ har fått utöva sin verksamhet under ogynnsammare betingelser och konkurrensförhållanden än vad som har gällt för landsvägstrafiken, menar vi att detta inte ensamt förklarar varför trafikpolitiken har gått snett. Det måste först och främst vara oerhört svårt att precisera ett kostnadsansvar, som ger lika konkurrensförhållanden, vilket bl.a. bevisas av den långa tid som vägkostnadsutredningen hittills använt utan att kunna precisera förslag till kostnadsansvarighetsprinciper för vägtrafiken. Därmed är inte sagt att det inte är ett mycket angeläget arbete att försöka komma fram till ett mera rättvisande system i det här avseendet. Men vi menar att principen om fri konkurrens inte kan utgöra någon garanti för att man får en trafikpolitisk utveckling, som kan klara den målsättning som uttalades — alltså en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar. Redan från början kritiserade vi 1963 års beslut. I en riksdagsmotion, som framfördes i anslutning till regeringens proposition 1963, anförde motionärerna som sin mening: ”Samhället måste ta på sig ansvaret för att befolkningen är tillfredsställande försörjd med transporter och kommunikationer.” Utifrån den utgångspunkten ansåg motionärerna att resonemanget om att skapa ett mer konkurrensbefrämjande system på transportmarknaden var helt oförståeligt. Vi har ju sedan i åtskilliga riksdagsmotioner, senast i år, upprepat denna principiella kritik. Vi har betonat att frågan om trafikpolitikens inriktning ytterst är en fråga om politisk viljeinriktning. Det gäller att försöka styra de trafikpolitiska åtgärderna på ett sådant sätt att den utstakade målsättningen uppnås. I stället för konkurrens vill vi ställa totalplanering och samordning. I en trafikpolitisk debattskrift, Skall vi asfaltera Sverige?, framlägger författarna följande tes: ”Mål och medel sammanblandas i trafikpolitiken så att det egentliga målet — kravet på en tillfredsställande transportstandard — alltmer sjunkit i bakgrunden medan det som egentligen skulle vara medel — kostnadsansvar, konkurrens — fått en alltmer framträdande roll. Som styrande faktor har därmed medlen ersatt målet.” Jag har för min del den uppfattningen att det ligger mycket i det påståendet. Möjligheterna att konkurrera avgör i de allra flesta fall de trafikpolitiska åtgärderna och blir därmed styrande faktorer. Detta förhållande är alldeles särskilt påtagligt för SJ:s vidkommande, men säkert kan exempel ges från hela det trafikpolitiska fältet som bevisar tesens riktighet. De som får sitta emellan är de människor som det inte lönar sig att konkurrera om, speciellt då människorna i glesbygden. Som trafikmönstret ser ut i dag har vi på de områden där det lönar sig att konkurrera övernog av kommunikationer, medan de områden där de möjligheterna inte föreligger lider brist på kommunikationer. På ett sådant sätt kan det enligt vår mening inte få fortsätta. Det måste nog ägas här, även om jag då av herr Lothigius kommer att bli betraktad såsom en dagdrömmare. Det är därför glädjande att det i sommar har kommit nya trafikpolitiska signaler från kommunikationsdepartementet. Kommunikationsministern gjorde ett uppmärksammat s.k. trafikpolitiskt utspel, där han bl.a. förklarade att 1963 års beslut i vissa delar har överlevt sig självt. Han menade också att för att den samhällsekonomiska målsättningen inom transportsektorn skall kunna fullföljas, så måste en planmässig samordning och styrning komma in från samhällets sida i större utsträckning än tidigare. Han signalerade en annan syn på kostnadsansvarets roll och menade att detta måste ses i ett större sammanhang. De samhällsekonomiska bedömningarna skulle få spela större roll än tidigare. Kommunikationsministern tillkännagav att en ny trafikpolitisk utredning skulle tillsättas, och det har ju senare också sagts att denna skall få ett parlamentariskt inslag. Även om denna trafikpolitiska utredning inte är avsedd att helt bryta med 1963 års trafikpolitik, framgår det klart av direktiven för utredningen att det i långa stycken handlar om en omvärdering av denna. Nr 126 Direktivens utformning kan öppna vägen för åtgärder som radikalt bryter Onsdagen den med den nuvarande trafikpolitiken. Vi menar också att direktiven på 29 november 1972 flera punkter närmar sig de uppfattningar som vi fört till torgs och att vi därför har anledning att hälsa tillfredsställelse. det faktum att regeringen inte tagit hänsyn till oppositionens förslag förra året om översyn av trafikpolitiken innebar ett förlorat år, gärna påpeka att det faktum att inte våra motioner godkänts tidigare innebär nära tio förlorade år. Nu är det ju helt klart att alla trafikpolitiska problem inte är lösta därför att det tillsätts en trafikpolitisk utredning. Detta må väl speciellt betänkas när det har betonats att utredningen förutsättes komma att arbeta under lång tid. Olika delproblem måste under tiden lösas. Vi har i vår motion aktualiserat frågan om de samhällsekonomiska effekterna av den nuvarande trafikpolitiken. En sida av detta problem som inte blivit utredd är frågan, på vilket sätt en järnvägsnedläggelse påverkar en bygd där en sådan sker. Önskemål om att få genomföra sådana undersökningar har framförts av kända trafikforskare. Erforderliga resurser har dock inte ställts till förfogande härför. Att järnvägsnedläggningar har samhällsekonomiska konsekvenser skulle jag tro att de flesta är överens om, men på vilket sätt och i vilken grad borde närmare utredas. Utan tvivel skulle sådana undersökningar vara till nytta vid bedömningar av framtida förslag om järnvägsnedläggelser. Denna syn på saken framfördes redan 1969 av dåvarande kommunikationsministern Svante Lundkvist vid Svenska järnvägsmannaförbundets kongress detta år. S verkställa sådana undersökningar såsom ett mycket intressant projekt. Ännu har dock ingenting skett. Järnvägsnedläggelser bör helt naturligt bedömas utifrån samhällsekonomiska synpunkter. Det är just därför det är viktigt att få reda på vilka effekter de får. Det är ju den totala resursåtgången för ett visst transportarbete som är intressant. Om det därför visar sig att de samhällsekonomiska kostnaderna ökar på andra områden i högre grad än vad som motsvarar SJ:s förlust för att driva trafiken, kan enligt min mening en förlust för SJ vara motiverad. Vi har i vår motion föreslagit att sociologiska undersökningar angående effekter av järnvägsnedläggelser skall företagas, och jag har i trafikutskottet reserverat mig till förmån för detta yrkande. Utskottet säger i sin skrivning att en sådan undersökning i och för sig kan vara av stort intresse: ”Därest verkligt behov av undersökningen i samband med förut berörda utredningsarbete eller eljest skulle visa sig föreligga förutsätter utskottet också att densamma kommer till stånd.

Kommunikationsministern har sedan förtydligat detta dithän, att det i realiteten kommer att innebära att egentligen inga järnvägsnedläggelser kommer att ske under den tid planeringen pågår. Det har i motioner föreslagits att riksdagen skulle uttala att beslut om ytterligare nedläggning av järnvägslinjer inte bör fattas under tiden fram till den 1 oktober 1974, då den regionala trafikplaneringen beräknas vara slutförd. Med anledning av — som jag uppfattat det — regeringens rätt bestämda uttalanden på den punkten har jag vid det här tillfället inte velat stödja ett sådant yrkande. Jag nämnde inledningsvis att en av orsakerna till att trafikpolitiken nu diskuteras alltmera är den växande bilismen och de olägenheter den för med sig på olika områden. Bilismen har ju utan tvivel en rad negativa effekter; speciellt i tätorterna skapar den problem: i trängselhänseende, i fråga om avgaser osv. Samhällets kostnader för bilismen blir allt större. Mot detta står att bilen för många människor, inte minst i glesbygderna, är en synnerligen positiv faktor. Den är en källa till fritidsförströelse för många, för att nu inte tala om alla dem som behöver den för sina resor till och från arbetet. Mot den bakgrunden finner jag det svårt att tala om ett generellt utkrävande av bilismens kostnadsansvar. Däremot är det alldeles klart att bilismen bör motarbetas där den har negativa effekter. Jag tänker då närmast på tätortsbilismen och den tunga trafiken på landsvägarna. Tätortsbilismen försöker man nu mer och mer motverka med åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken och genom att inrätta bilfria cityområden. Bägge slagen av åtgärder är enligt min uppfattning nödvändiga att ta till för att komma till rätta med de problem som uppstår när bilismen ohämmat får breda ut sig i tätorterna. Den vägen måste fortsättas, och det är intressant att se att man i städer i storleksordningen ner till 10 000—15 000 invånare finner det nödvändigt att tillgripa sådana restriktioner. Vad beträffar den tunga trafiken bör påpekas att dess slitage av vägen är oerhört stort jämfört med personbilens, och det anses väl också rätt allmänt, att den inte svarar för de kostnader den förorsakar samhället. De tunga lastbilarna har ju också uppmärksammats när det gäller trafiksäkerhetsfrågorna — vi diskuterade detta senast i våras i riksdagen. I början av denna månad publicerades en uppgift från trafiksäkerhetsverket, vilket genom en undersökning fått fram att den tunga lastbilen är fem gånger farligare i trafiken än personbilen. Vi har från vår sida i en tidigare motion krävt ett program för överförande av tung trafik från landsväg till järnväg, och i den motion som nu behandlats i detta betänkande har vi yrkat att den högsta tillåtna längden för landsvägsfordon skall skäras ned till 18 meter. Frågan kom upp till behandling när vi diskuterade trafiksäkerhetsfrågorna och kommer väl inte att diskuteras i dag, men tillåt mig ändå säga, att jag finner det mycket positivt, att regeringen nu enligt uppgifter planerar sänka den högsta tillåtna längden från 24 till 18 meter. Jag delar också helt statsrådet Norlings uppfattning att trafiken måste styras från landsväg till järnväg. Det är ju de åsikter vi har slagits för i åtskilliga år. När herr Norling frågar: ”Vem är beredd att motsäga mig, när jag påstår att 50 nya långtradare Stockholm—Göteborg eller Stockholm—Luleå måste vara det sämsta tänkbara alternativet, om man i stället för dessa 50 bilar kan sätta in ett godståg till på dess så är i varje fall inte jag beredd att motsäga honom. Det är kanske inte många här i kammaren som är beredda att göra det heller. Särskilt inte om man tar hänsyn till att övervägande delen av fjärrtrafiken med lastbil går i sträckningar, som överensstämmer med SJ:s stambanor, och ändå mindre om man tar i beaktande att fram till 1980 kommer en ännu större andel av godstransportarbetet att gå på landsväg, om inga åtgärder för att motverka denna utveckling vidtas Herr talman! Vi har från vår sida upprepade gånger fört fram kravet om att en ny trafikpolitisk utredning borde tillsättas, som då skulle upphäva eller se över riktlinjerna för 1963 års trafikpolitik med inriktning att få till stånd en trafikpolitik som sätter sociala och lokaliseringspolitiska mål, trafiksäkerhetssynpunkter, miljösynpunkter m.m. före kravet på en s.k. fri konkurrens och företagsekonomisk lönsamhet. Med anledning av att frågan om en regional trafikplanering hänskjutits till länsstyrelserna avstod vi i årets motion från att föra fram detta krav. Vi ville avvakta utformningen av planeringen. Vi föreslog i stället att motionens synpunkter skulle överlämnas till trafikpolitiska delegationen för beaktande. När nu en ny trafikpolitisk utredning har aviserats, kommer frågan i ett annat läge. Jag har redan anfört, att direktiven till denna utredning är utformade på ett sådant sätt, att de på flera punkter går våra motionskrav till mötes. Jag vill därför vid punkten 2 i detta betänkande inte yrka bifall till yrkandet i vår motion utan instämmer i utskottets hemställan. Däremot ber jag att ännu en gång få yrka bifall till reservationen 2 i anslutning till punkten 7 i detta betänkande.

Herr talman! Jag hade faktiskt från början tänkt sitta och lyssna på den här debatten och avstå från att gå upp i talarstolen.

När jag nu har hört Sven Gustafson i Göteborg och kanske vad värre är herr Dahlgrens samt till en viss men mindre del herr Lothigius” yttranden förstår jag hur lätt man kan missta sig. Vad som förekommit under den senaste timmen är egentligen ganska märkligt så till vida att man från folkpartiets och centerpartiets sida har kommit definitivt fel och snett i den trafikpolitiska debatten.

Låt mig först konstatera, att i debatten om transportförsörjningen vill oppositionen i tid och otid tydligen skissera en allmänt dyster och negativ framtidsbild. Varför vill man det?

Man säger det som om kommunikationerna skulle vara boven i detta drama. För att bemöta den sista aspekten först vill jag säga att det grundläggande problemet väl i allmänhet inte är att kollektivtrafiken har lämnat människorna utan att människorna har lämnat kollektivtrafiken genom att flytta eller genom att välja det egna fordonet. Allmänhetens stora intresse för kollektivtrafiken vaknar tyvärr ofta väl sent. När vi ser oss nödsakade att dra konsekvenserna av utvecklingen och exempelvis lägga ned järnvägslinjer, blir dessa snabbt en omistlig tillgång. Det här har jag bara sagt som en allmän kommentar till de försök som görs att förenkla beskrivningen av orsak och verkan. Hur länge skall denna förenkling pågå? Hur länge skall man försöka slå politiskt mynt genom denna förenklade uppläggning av debatten kring kollektivtrafiken? Beträffande beskrivningen i övrigt av transportförsörjningen tycker jag dessutom att den är orättvis genom de betydande och successiva satsningar som görs inom de olika transportsektorerna, satsningar som görs trots de prioriteringskrav som den snabba utvecklingen i vårt samhälle nödvändiggör. Låt oss först konstatera att både det inrikes persontransportarbetet och det inrikes godstransportarbetet i det närmaste fördubblats sedan år 1960. Det kan vara svårt att tala om en allmän försämring av trafikförsörjningen i vårt land mot bakgrund av en sådan utomordentligt snabb ökning av utbudet av transporttjänster. Det kan rent allmänt konstateras att under en lång följd av år har staten satsat ca 2 miljarder kronor per år på vårt vägnät. Därutöver har vi under loppet av ett par år satsat tillsammans 1,5 miljarder kronor av beredskapsmedel på samma vägnät. Enbart under föregående budgetår ställdes ca 500 miljoner kronor av beredskapsmedel till förfogande för det ändamålet. Med anledning av vad man exempelvis från centerpartiets sida säger om väganslagen till glesbygdslänen kan jag mycket kort erinra om att vägbyggnadsverksamheten i Norrbottens län under treårsperioden 1969— 1971 omfattade drygt 250 miljoner kronor, i Västerbottens län drygt 160 miljoner kronor och i Jämtlands län 150 miljoner kronor. Motsvarande siffror för Östergötlands län var 100 miljoner kronor och för Malmöhus län 90 miljoner kronor. Vi ger årligen investeringsanslag till statens järnvägar på mellan 300 och 400 miljoner kronor, och driftanslaget till det trafiksvaga järnvägsnätet ligger i ungefär samma storleksordning. Vi satsar årligen stora och växande belopp på utveckling av flygnätet. Expansionen i inrikesflyget har också varit markant. Enbart under den senaste femårsperioden har antalet flygpassagerare i inrikestrafik nära nog fördubblats. Trafikökningen har varit relativt sett större i fråga om Norrlandsförbin Jämsides med de här stora satsningarna, som årligen görs inom alla trafikgrenar, har ett mycket viktigt led i det trafikpolitiska utvecklingsarbetet varit att söka utveckla planeringsinstrumenten. Genom en väl utvecklad trafikplanering skapas också förutsättningar för att få till stånd den nödvändiga integreringen mellan trafikpolitiska åtgärder och näringsoch lokaliseringspolitiska målsättningar. I den trafikplanering som nu pågår ute i länen är sålunda målsättningen att säkra utformningen av ett regionalt stomlinjenät för persontrafiken och detsamma i fråga om godstrafiken. Trafikpolitiska insatser har också under de senare åren kommit att spela en allt aktivare roll i strävandena att få en balanserad utveckling. Fraktstödet skall jag bara nämna vid namn. Det har mottagits mycket positivt hittills. Jag vill vidare erinra om den successiva anpassning som sker av olika kommunikationsverks taxor så att de skall främja en regionalpolitisk utveckling, bl.a. Det pågår ett arbete i det avseendet exempelvis när det gäller våra flygtaxor. Den nya trafikpolitiska utredningen, som jag har förstått att alla hälsar med tillfredsställelse, skall närmare ompröva järnvägstaxorna i sådan riktning också. Även bussbidraget skall få en förstärkt sådan effekt. Möjligheterna att successivt förbättra trafikförsörjningen i landets olika delar ligger i att knyta utbyggnader till en planering och till en prioritering av investeringarna. Vad vi har att göra, vare sig vi vill det eller inte, är att å ena sidan förhindra samhällsekonomiskt slöseri genom oövertänkta och dåligt samordnade satsningar och å andra sidan se till att utbyggnaden blir balanserad med tanke på de regionalpolitiska målsättningarna.

Det skulle innebära en helt oacceptabel misshushållning med resurserna. Det är nu en gång så att stöd åt allt ger stöd åt ingenting. Och om detta gäller på något område i samhället, så är det inom kollektivtrafikområdet. Detta, herr talman, har jag bara sagt för att göra klart från regeringens sida att den debatt som skall föras om trafikpolitiken skall vara framåtsyftande. Men den får inte, om den skall ge någon effekt, förlora sig i det som har varit. Den får inte skymmas av ett försök att via önskelistor och löften — eller vad vi vill kalla det — till bygder och regioner göra troligt att vi skulle ha omätliga resurser när det gäller att möta det kollektiva trafikbehovet. Man skall göra vad man kan, inom ramen för de resurser som finns, för att åt alla och envar ge en rimlig service på kommunikationsområdet. Vad jag har sagt på regeringens vägnar i sommar, vare sig man vill kalla det för ett trafikpolitiskt utspel eller ett försök att följa utvecklingen inom trafikområdet, har haft till syfte att göra klart kanske i första hand för riksdagen men också för alla andra som vill lyssna på det, att vi har att se fram emot en ännu mer progressiv utveckling på trafikområdet under 1970 och 1980-talen än vad vi har upplevt hittills. Jag har sagt att vi har att se fram emot ett trafikoch transportarbete på godssidan om tio år som är dubbelt så stort som det vi i dag skall avveckla. Vi har att vänta ett ökat resande år 1980, och vi måste därför redan nu ordna det på bästa sätt för dem som skall ta hand om vårt arbete om ett antal år, så att de inte ställs inför ännu värre problem än vad vi möter i dag. Det måste därför vara helt riktigt att vid en viss tidpunkt och med ett statistiskt väl dokumenterat underlag, som herr Gustafson i Göteborg hade vänligheten att omnämna, konstatera att tiden nu är mogen för att göra en viss omprövning av gällande trafikpolitiska riktlinjer.

Jag skall strax, herr talman, komma tillbaka till detta. Jag vill nu övergå från de allmänna aspekterna till att mycket kort ta upp några av de synpunkter som i dag framförts av de tre borgerliga representanterna.

Och vad är anledningen härtill? Jo, de borgerliga partierna har sedan lång tid tillbaka varit misstänksamma mot statens järnvägars verksamhet. Man har från olika utgångspunkter försökt att på samma gång älska och aga i detta sammanhang. Man har vid varje givet tillfälle konstaterat behovet av ett väl utbyggt järnvägsnät men har dessutom — ibland nästan i samma andetag — understrukit hur långt efter statens järnvägar egentligen ligger när det gäller möjligheterna att konkurrera, Var någonstans ligger den gemensamma nämnaren i ett sådant resonemang? Om man hade haft och har ett sådant självklart intresse för statens järnvägar och för järnvägsdrift över huvud taget, hade det naturligtvis åtminstone sett bättre ut, om man hade försökt förstå de svårigheter som statens järnvägar i privatbilismens tidevarv har att brottas med. Det hade åtminstone kunnat begäras att man hade förstått de ekonomiska realiteterna bakom järnvägsdrift, eftersom de inte är unika för Sverige utan är till finnandes i alla länder med vår järnvägsstruktur. Men icke så — det hela har närmast gått ut på att misstänkliggöra statens järnvägars konkurrensmöjligheter. Vi har gång efter annan fått höra att det är ett dåligt skött företag, som inte har hängt med i utvecklingen, men såvitt jag har kunnat uppfatta har man aldrig gjort något försök till analys av vad detta har kunnat bero på. Det är nämligen, som jag inledningsvis sade, inte så att järnvägen har övergivit människorna utan Snarare tvärtom. Det är en av orsakerna till att järnvägens ställning i transportmönstret i vårt land kommer att bli mycket diskuterad. Tyvärr tror jag, såvida inte herrar Gustafson, Dahlgren och Lothigius dementerar det, att vi kommer att få höra detta tal även under kommande år från de partier som dessa herrar representerar. Såvitt jag förstår gör ju deras partier allvarligt menade försök att värna om — kanske till det bittra slutet — de fria krafternas spel när det gäller åkerinäringen. Herr Gustafson i Göteborg tog upp en sak som jag bara skall nämna litet om, nämligen detta med snittaxan. Där har utskottet skrivit ihop sig, och jag har ingen anledning att ifrågasätta det riktiga i det. Jag skall absolut inte göra det. Jag vill bara göra en liten kommentar till detta, och den riktar sig inte mot något av de politiska partierna i denna kammare, utan det är bara en randanmärkning. Har man nu den uppfattningen — och det kommer att bli riksdagens beslut — att snittaxesystemet skall bort, så bör det rimligtvis innebära att man får börja föra samma resonemang när det gäller den privata bussnäringen. Det är ju inte så ovanligt att en tågresa ansluter till en resa med en privat buss sista biten. Jag bara anmäler detta här, därför att det kunde ju vara av intresse att veta om man för resonemanget fram till det som bör vara slutpunkten i den här frågan, nämligen rena rättviseskälet.

Det kunde vara intressant, om tiden medger det, för dem som vill att ge till känna sin principiella syn på detta. Jag har en fråga att ställa till herr Gustafson innan jag går över till herr Dahlgren. Herr Gustafson säger, och jag tycker att det är rejält, att tyngre gods bör föras över från landsväg till järnväg i framtiden. Han talar inte bara om det nya gods som vi har att vänta under 1970-talet, den fördubblade godsmängd som vi skall transportera här i landet, utan han konstaterar rent allmänt att tyngre gods bör fraktas med järnväg. Det är klart att ett sådant uttalande förpliktar, och en komplettering kan väl vara värdefull för oss alla att få lyssna till. Vad lägger herr Gustafson in i orden ”tyngre gods bör föras över till järnväg”? Vilka styrningsmedel anvisar herr Gustafson? Det tjänar ju föga till för dem som läser om sådana här debatter att herr Gustafson har tyckt att tyngre gods skall föras över till järnväg, om de inte samtidigt får klart för sig hur det skall gå till. Det här är litet av kärnan i regeringens nya trafikpolitiska resonemang. Vilka fysiska regleringar kan herr Gustafson i Göteborg föreslå — för att leva upp till vad han sade om att tyngre gods bör föras över till järnväg? Sedan skall jag bemöta herr Dahlgren, som var på mycket dåligt humör i dag. Jag känner inte igen herr Dahlgren, som jag har lärt mig uppskatta som en oppositionspolitiker som inte brukar göra sig skyldig till några förlöpningar — åtminstone har jag inte råkat ur för några. Jag förstår att herr Dahlgren fortfarande grämer sig över att han inte fick gehör för sina i många stycken vettiga yrkanden vid centerpartiets riksstämma i Växjö i somras. Jag har, herr Dahlgren, läst hela referatet inte en gång utan flera gånger, och jag förstår att det tar månader — om inte år — att komma över den avhyvling som herr Dahlgren bestods på den partistämman. Jag skulle själv ha fyllts av förundran över livets underliga turer om jag hade varit i herr Dahlgrens kläder. Jag har läst referatet och jag har insett vilken hopplös situation herr Dahlgren befann sig i när han gång på gång försökte tala denna centerpartistämma till rätta i dess önsketänkande en vacker dag i somras. Det var hopplöst, herr Dahlgren, jag förstår det.

Hur skall någon klara upp detta? Det är otänkbart! Och jag förstår därför att man — efter att ha försökt reda upp sådana ting — avslutade det hela och sade: Vi går över till något annat. Man övergick till något helt annat och konstaterade att förtroenderådet skulle få uppdraget att lägga fram ett trafikpolitiskt program för centerpartiet före höstriksdagen. Det har man sagt. Jag har inte gått och väntat på det, herr Dahlgren, och inte blivit sur över att det inte har lagts fram före höstriksdagen. Men om det nu är som herr Dahlgren säger att man har det här trafikpolitiska programmet i dag — han har dessutom sagt att jag skall få det i dag — är jag naturligtvis tacksam för det. Men sedan säger herr Dahlgren: Vi skall inte presentera programmet nu, för vi tänker använda innehållet till en motion till vårriksdagen. Då blir man naturligtvis ännu mer förskräckt. Jag skall få centerns trafikpolitiska program i dag; centern skall använda det till våren i en partimotion. Det stämmer inte. Någonstans är det fel även i den delen, och det må kvitta. Jag skall tala med herr Dahlgren sedan jag fått programmet och fråga om jag får visa det för någon annan före våren när motionen kommer att väckas från centern. Varför måste man hålla på och huttla på detta sätt? Om centerpartiet inte har ett trafikpolitiskt program — såvida inte riksplanens innehåll i den delen skall betecknas så — varför inte säga det då? Varför säga att man skall dela ut det till en och annan som eventuellt kan ha mer intresse av det än andra? Jag tycker ärligt talat att detta inte passar herr Dahlgrens vanliga sätt att bedriva politik. Återgå till den gamla hederliga Dahlgrenska ordningen och försök inte med några centerturer som är dömda att misslyckas långt innan man har satt i gång med dem!

Det är inte alls någon som har gjort det, herr Dahlgren. Jag tillät mig att på Transportarbetareförbundets kongress i somras uttala vårt tack till åkerinäringen och till de anställda inom den. Det finns belagt. Vi är skyldiga dem all respekt. Lastbilstrafiken kommer att fortsätta, och den kommer att öka i vårt land. Fler lastbilar kommer att finnas på våra vägar. Vad regeringen menar är bara att vi skall försöka styra utvecklingen, så att vi inte om tio är har ytterligare 140 000 lastbilar till de 140 000 som vi har i dag, om det nu blir som prognosmakarna säger att den fördubblade godstrafiken kommer att gå på vägarna och inte på järnvägen om vi inte gör någonting åt det. Vi sparkar alltså inte på åkerinäringen, vi vet vad den gör och den är värd all respekt. D detta sätt försö Men ett faktum r det inte vidare snyggt av herr Dahlgren att på a ffa sig alldeles privata sympatier hos den näringen. är ju ändå — vi skall väl inte blunda för verkligheten att åkerinäringens representanter, i viss mån uppbackade från skilda håll, har satt sig på bakhasorna när det gäller regeringens trafikpolitiska utspel. Man behöver bara gå till åkerinäringens egna tidskrifter för att konstatera det, herr Dahlgren. Det är inte länge sedan jag s läste en artikel härom. Där står det — och jag förmodar att det inte rör sig om något tryckfel — i en lång artikel om det utspel som regeringen har gjort: ”Befraktaren måste fritt kunna välja mellan olika transportmedel.” Resonemanget där går ut på att staten skall hålla sig undan från trafikfrågorna i denna del. Delar herr Dahlgren den uppfattningen att befraktaren skall fritt kunna välja mellan olika transportmedel även efter det trafikpolitiska nytänkande som nu har inletts? Instämmer centerpartiet i tanken att ingenting i framtiden skall få ske när det gäller fördelningen mellan järnväg och land g, med risk att omfördelningen annars skall tvinga oss till vissa styrande åtgärder? Sedan kom herr Dahlgren också in på Öresundsfrågorna. Centerpartiet har såvitt jag förstått och att jag har uppfattat det riktigt bekräftades väl av herr Dahlgrens inlägg — tills vidare ställt sig mycket negativt till en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Man kopplar resonemanget om denna med en rad andra ting, och det må man väl ha rätt att göra. Men är centerpartiet även principiellt motståndare till en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark? Herr Dahlgren undrar om vi har fått något löfte av danskarna att de skall bygga Saltholm i samma veva som vi bygger den fasta förbindelsen. Har Sverige fått ett löfte om att danskarna skall börja bygga Stora Bältbron i samma ögonblick som vi har lovat att finansiera och bygga en vägförbindelse till Danmark? Nej, herr Dahlgren, vi har inte ens bett om ett sådant löfte. Från svensk sida har vi sagt att vi vill ha en vägförbindelse mellan Sverige och Danmark. Vi förstår danskarnas ekonomiska svårigheter när det gäller att prioritera många dyrbara trafikprojekt, och därför försöker vi öppna en låst förhandlingsposition genom det här utspelet. Vi har sagt att vi inte lägger oss i vad danskarna gör med Saltholm — för det är en dansk ö, det är en dansk angelägenhet lika väl som vi aldrig lade oss i att de byggde Kastrup. Nu skall de kanske bygga en ny flygplats i stället för Kastrup, men varför skall vi just nu lägga oss i var de skall ha sin inrikes flygplats? Det bryr vi oss inte om. Vi har lika liten anledning att fråga dem om Stora Bältbron. Om vi vill kan vi uttrycka en önskan om att danskarna så småningom skall bygga både det ena och det andra, men skall vi lägga oss i deras interna angelägenheter? Det är ju helt otänkbart Menar verkligen centerpartiet att det skulle vara en form för grannlandspolitik att man skulle gå ut och tala om vad de skall göra på sitt territorium, med sina pengar och med sina prioriteringar? Herr Dahlgren säger också att centern alltid har velat lösa de trafikpolitiska frågorna i samförstånd. Här skall jag inte förlänga debatten, men det är nästan häpnadsväckande att höra det. Vi behöver bara gå till den riksdag som vi nu skall avsluta om ca tre veckor — vi kan kanske sträcka oss även till den förra riksdagen för att få litet mer bakgrunds 2ö'HJveniber/ 1972 material — för att förstå hur felaktigt påståendet är att centerpartiet i — — stora, väsentliga trafikpolitiska principfrågor skulle ha delat regerings Den statliga trafikpartiets uppfattning. Jag nämner inte frågorna ens vid namn, eftersom de politiken, m.m. är så färska att vi inte skall trötta kammaren med att räkna upp dem, herr Sedan frågas det också varför inte luftfart och sjöfart finns med i den nya trafikpolitiska utredningens direktiv. Det gör de visst, herr Dahlgren.

Jag tillät mig också säga det i något sammanhang för några dagar sedan. Vi skall komma ihåg en sak, och den ligger kanske litet i linje med det som herr Lothigius tog upp, nämligen SJ:s situation rent allmänt. Jag började med den och jag kan kanske också avsluta med den. Många människor frågar sig naturligtvis om vi nu ser framför oss en situation med mycket kraftiga ingripanden och styrningsåtgärder i trafikpolitiken under kommande år. Man kan förstå om de som inte sysslar med detta lätt kan få den uppfattningen genom det som skrivs och sägs i den allmänna debatten.

Denna kammare fattar av och till beslut om stödåtgärder inom vår regionalpolitik. I det ligger mängder av beslut som rör kommunikationsfrågor. Vi försöker samtidigt med allmänna, riksomfattande beslut sörja för den trafik som är ryggraden i vår samhällsutveckling, nämligen den tunga trafiken från landsdel till landsdel, genom att bygga ut vägnät, förbättra stamlinjenät för järnväg osv. I allt detta skall vi se det hoppfulla för framtiden. Vi skall gärna diskutera detaljer, ty det är väl sammanvägda detaljer som till slut ger helheten. Men vi skall naturligtvis akta oss noga för att fördjupa oss i detaljresonemang på ett sätt som kan misstänkliggöra de allmänna, långsiktiga strävandena. Vi skall inte göra så som centerpartiet gör nu exempelvis i sin riksplan. Man skall inte gå ut och göra veterligt för människor som får höra och läsa detta, att de kan vänta sig att få nästan precis allting. Jag kan bara nära den förhoppningen att herr Dahlgren och andra som skall ut och tala för sin politik skall lägga på minnet att man kan få en rekyl i dessa sammanhang. Den som läser centerpartiets riksplans kommunikationsdel skall finna att man på ett mycket, mycket vårdslöst sätt handskas med möjligheterna att infria vad som där tas fram. Nu föregriper jag den debatt som kommer i kammaren. Jag har ändå tillåtit mig att säga detta, och jag vill sluta med ett enda exempel. Center partiet säger att vägnätet skall byggas ut överallt, i landets alla delar. När vi går tillbaka och ser vad detta parti exempelvis vid årets riksdag i motioner begärt i vägsammanhang, finner vi att i en partimotion, nr 73, begärs 50 miljoner kronor på tilläggsstat till drift av statliga vägar.

Många andra exempel skulle kunna nämnas. Men, herr talman, som jag började med att säga tänkte jag inte alls yttra mig, och nu har jag snart hållit på längre än alla andra kommer att göra här i dag. Detta får räcka som exempel på att herr Dahlgren och andra, som med de här riktlinjerna för — och tänker föra — en debatt om trafikpolitiken inför 1970-talet, har hamnat fel och på något sätt bör åstadkomma den rättning i leden som alla människor har rätt att kräva när det gäller så vitala samhällsproblem. Slutintrycket av det som har sagts här av oppositionspartierna är alltså på sitt sätt skrämmande. Skall detta bli inriktningen på diskussionen om trafikpolitiken både i utredningar och på annat håll under 1970-talet, då har vi, herr talman, inte vunnit mycket med de diskussioner som vi har fört fram till i dag.
Herr talman! Kommunikationsministern vill inte se tillbaka på sommaren, och det förstår jag så väl. På transportarbetarnas kongress betecknade Transports ordförande transportpolitiken som en mörk fläck i arbetarrörelsens historia. På denna kongress sade kommunikationsministern, som nu vill undervisa oppositionen i att föra sakliga resonemang, det som herr Dahlgren tidigare har citerat: ”Nu kan de stå där splittrade, osäkra, flämtande och sökande efter ny luft och nya krafter att sätta in på den nya trafikpolitiska uppfattning de lade sig till med Detta sade alltså kommunikationsministern om oppositionen. Vi använder inte ett sådant ordval. Men om det är någon som har anledning att flämta, så är det väl kommunikationsministern som sprungit ifrån sina tidigare ståndpunktstaganden för att klara sin egen kongre i gång den utredning som han var så ivrig att bekämpa förra året här i riksdagen. Kommunikationsministern tog emellertid också upp en del sakfrågor, och dessa tycker jag vi skall diskutera. Själv var jag i mitt första anförande mycket kortfattad när det gäller vad som har varit. Jag bara konstaterade, i likhet med en stor socialdemokratisk tidning, att kommunikationsminister Norling framstår som syndaren som sent omsider vaknat, och det är utmärkt. I sakfrågorna har alltså vi från oppositionens sida begärt en ny järnvägskostnadsutredning. Vi inom folkpartiet har sagt: Man skall inte lägga ner en meter järnväg mot kommunernas vilja förrän det nuvarande trafikpolitiska utredningsarbetet är färdigt. Vi har sagt att man bör föra Då frågar kommunikationsministern: Vad menar ni med det? Vilka fvsiska regleringar vill ni nu ha? Det tycker jag är verkligt skrämmande, att det första kommunikationsministern tänker på när det gäller att få mera gods över på järnväg är fysiska regleringar. Det har han inte vågat säga i direktiven. Är detta nu de nya signalerna? Vi vill i första hand ge SJ större möjligheter, som också framgick av mitt första anförande. När det gäller snittaxan vet kommunikationsministern mycket väl att vad det nu gäller är det förhållandet att ett trafikföretag utfärdar turoch returbiljetter och sedan ändå begär ytterligare ersättning. Beträffande vägarna talar kommunikationsministern om långa, illa genomtänkta önskelistor. Menar alltså kommunikationsministern att vägverkets petita, där man säger att man haft reellt minskat anslag till vägbyggnad nu i sju års tid och att det pågår en verklig kapitalförstöring på våra vägar, skulle vara illa genomtänkta önskelistor?

Herr talman! Det är kanske inte så underligt att vi tar upp den här debatten, herr kommunikationsminister, med tanke på vad som har hänt i sommar. Det är ju det enda tillfälle vi har att i riksdagen diskutera trafikpolitik och få tillfälle att öga mot öga kollationera händelseutvecklingen. Kommunikationsministern har i sommar talat om borgerligt falskspel i trafikpolitiska diskussioner. Då undrar man om vi egentligen inte här borde söka klara ut vad som är ”borgerligt falskspel” i trafikpolitiska diskussioner. Jag kan förstå att kommunikationsministern vill värja sig mot sina egna och mot den kritik som har förekommit bl.a. mot SJ. Men låt det då inte falla över oss i oppositionen! Kommunikationsministern har haft tillfälle att studera de motioner som bl.a. moderata samlingspartiet väckte i januari månad detta år, och av dem framgår ganska klart hur vi ser på trafikpolitiken. Låt mig bara framhålla att när det gäller de kommunikationskrav som vi har säger vi t.ex. så här: ”Det finns ett klart samband mellan ett lands standard på kommunikationsområdet och ett lands materiella standard i övrigt. En tillfredsställande vidareutveckling av ett lands materiella standard förutsätter vidare möjlighet till val mellan olika kommunikationsalternativ och fortlöpande standardutveckling av dessa. Även om denna i möjligaste mån bör få ske i fri konkurrens kan man inte avvara en övergripande samhällelig planering som syftar till att skapa ordning och reda i trafiksystemet.” Därför anser vi att det inte kan råda ohämmad frihet i konkurrensen. Vad menar vi då? Jo, vi menar att dessa saker skall klaras upp i samarbete med näringslivet och med alla de instanser som fordrar vettiga och bra kommunikationer. Beträffande SJ säger vi följande: ”Vi finner det vidare angeläget att SJ försöker göra sin del av den Onsdagen den önskemål och behov.

Herr talman! Statsrådet Norling tyckte att jag var på dåligt humör i dag, och humöret kan naturligtvis växla. Men speciellt dåligt tycker jag inte att mitt humör är. Däremot skall jag gärna erkänna att jag blev uppriktigt ledsen i somras, när jag tog del av statsrådets uttalande. Det var första gången under ett nära 30-årigt politiskt arbete som jag upplevde att socialdemokraterna sprang ifrån vad de tidigare sagt. Dittills hade jag upplevt det så, att om vi hade träffat en överenskommelse, så stod socialdemokraterna för den. Men i det här fallet svängde statsrådet Norling och intog helt andra attityder. Nu fortsatte statsrådet med att initierat och med stor inlevelse berätta om centerpartiets partistämma, och det var ju vänligt. Det gläder oss att stämman tilldrar sig uppmärksamhet. Men frågan är vad sådant nyttar denna debatt. Det nyttar väl ingenting att jag står här och berättar om alla motioner som behandlades på den socialdemokratiska kongressen. De handlade bl.a. om att all godstrafik skulle tillföras SJ. Olika motionärer krävde: Höj skatten på lastbilar, sänk priserna för alla transporter på SJ, rusta upp vägarna 305 och 632, slopa klassindelningen på SJ, osv. Och till allt det sade den socialdemokratiske partistyrelsen nej. Det är sådant som händer på en kongress eller på en partistämma. Om jag vore i statsrådets kläder skulle jag inte ha så stort bekymmer för vårt beslut i Växjö. Vi upplever det som viktigt att de människor som kommer till vår stämma får säga sin mening, och det fick de göra i Vä Det tog också partistämman intryck av. Partiets förtroenderåd fick då i uppdrag att sammanställa allt och ge ut programmet. Statsrådet ifrågasatte om det programmet över huvud taget finns, eller om jag står här och ljuger. Herr Norling sade också att programmet skulle utges före höstriksdagen, men det vet jag inte om vi sade. I stället var det väl så att partiets förtroenderåd som består av över 100 människor, ombud för alla distrikt här i landet — skulle ta ställning till frågorna under hösten. Och nu var det så lyckligt att de var samlade den 16 oktober, och då tog de det trafikpolitiska programmet, och den 17 oktober inledde riksdagen sin hös uppfyllt de krav som statsrådet st Här finns nu det trafikpolitiska programmet, och det skall bli mig inte bara en glädje utan också en ära att få överlämna det till statsrådet och ssion. Även i det fallet har vi sålunda ällt på oss. till alla de vänliga människor som är intresserade och vill ta del av det. får anmäla mig på nytt i debatten för att klara ut detta. Statsrådets 29 november 1972 påståenden här är nämligen helt orimliga, så pass orimliga att de inte kan Der SME = få stå oemotsagda, men jag hinner inte bemöta dem på den korta tid jag Den orEA iga trafiksar § politiken, m.m. nu har till förfogande. Det är omöjligt att i ett kort genmäle hinna besvara alla de frågor och bemöta alla de påståenden som statsrådet gjorde. Det är möjligt att jag
Jag konstaterar att jag egentligen inte fått svar på någonting. Herr Dahlgren sade att han inte hade tid det kan han reparera. Herr Gustafson i Göteborg undvek att svara på de frågor jag ställde till honom. Herr Lothigius lovade att allt skulle bli bra, om vi bara fick i gång utredningen. Eftersom det bara är några dagar tills den kommer i gång, så litar jag på att detta osäkra debatterande om vad man står och inte står för i moderata samlingspartiet nu är en avslutad historia, Herr Gustafson i Göteborg vill inte svara på hur han tänker sig att de tunga transporterna skall föras över till SJ. Det är viktigt för åkeribranschen att få besked, herr Gustafson. Är ni beredda att acceptera ökade ekonomiska belastningar på lastbilstrafiken? Eller är ni beredda att acceptera fysiska styrningsmedel? Ni måste ju ha en uppfattning om det, eftersom ni är på det klara med målet — att tunga transporter skall föras över till SJ. Kan vi få en förklaring till hur det hänger ihop att ni i dag inte är beredda att svara på vilka medel man skall använda för att föra över gods från vägen till järnvägen? Det här är ju ett utsökt tillfälle att ta död på alla de rykten och tankegångar som svävar ikring om att folkpartiet har ett intresse av att skydda lastbilstrafiken även framgent. Om man inte intar den attityden utan är beredd att förutsättningslöst diskutera ett överförande till SJ av tunga transporter nu och framgent, är det såvitt jag förstår mycket enkelt att säga det och dessutom tillägga med vilka medel detta skall ske. Man har att välja mellan skatter, fysiska regleringar och möjligtvis någonting annat. Det är inte många möjligheter som gives, herr Gustafson, när det gäller att ta ifrån vägarna transporter och lägga på järnvägen. Det är väl enkelt att nu åtminstone säga att folkpartiet är berett på någon form av reglering i dessa sammanhang. Om nu inte herr Gustafson kan svara på vilken form av reglering man skall använda sig av, så ligger det väl ändå nära till hands att säga att ni är beredda att diskutera reglerande åtgärder i sammanhanget.
Herr talman! Det är mycket intressant att följa kommunikationsministerns argumentering. Han har sagt att han tycker att man bör föra över tyngre gods i fjärrtrafik från lastbil till järnväg. Han har inte sagt vilka medel som skall användas för detta. Han är ansvarig för trafikpolitiken här i landet. I dag har det genom ett yttrande framkommit att kommunikationsministern kanske i första hand tänker sig fysiska regleringar. Det är inte 33 Nr 126 den patentmedicin vi inom folkpartiet tänker oss. Vi vill i första hand Onsdagen den öka SJ:s möjligheter att konkurrera med åkeribranschen. Det tycker jag 29 november 1972 är riktigt. Sådana möjligheter har SJ inte i dag, delvis på grund av det — taxesystem som finns, delvis på grund av tillämpningen av de nuvarande Den statliga trafikprinciperna — jag har tidigare nämnt exempel på detta. I vårt transportpolitiken, m.m. politiska program har vi den uttalade målsättningen att föra över tyngre fjärrgodstrafik på SJ. Det kommer vi att arbeta för. Men de fysiska regleringar som kommunikationsministern tydligen ser som den förnämsta lösningen är vi mycket skeptiska mot — låt mig säga det. Vi har inga goda erfarenheter av detta tidigare. Det här är min sista replik, varför vi kanske får fortsätta denna diskussion i ett annat sammanhang.

Herr talman! Statsrådet sade att oppositionen ä företrädare mer än SJ:s. Vad jag sagt om åkeribranschen står jag för.

borgerliga politiker är falskspelare när det gäller SJ. Vad finns det för grund för det påståendet? I vilket sammanhang har jag gjort mig skyldig till något sådant? När har centerpartiet verkat för att SJ inte skulle få de medel som regeringen föreslagit? När lade vi ett lägre bud än regeringen när det gäller SJ? Det vore intressant om statsrådet ville upplysa om det. Sedan tar statsrådet upp frågan om anslagen till vägarna och kommer in på vårt regionalpolitiska program. Han säger att det är stor skandal att centerpartiet går ut och pratar så här i bygderna. Varför talar herr statsrådet inte om de summor vi verkligen begärt? 50 miljoner kronor gör endast 1 mil ny väg i varje län, och vart kommer man med det, frågar statsrådet. Det finns förfärligt många människor som skulle vara glada om de finge en mil väg ytterligare i varje län det kan statsrådet vara övertygad om. Men vi har också begärt att 100 miljoner kronor av särskilda beredskapsmedel skall överföras till vägbyggen — det föreslås i en motion som väckts under hösten. Om statsrådet summerar våra krav blir summorna betydligt större än han här gör gällande.
Herr talman! Jag hann i min första replik inte med vad jag skulle säga Jag hade tänkt ta upp det som herr statsrådet sade om den kollektiva trafiken i förhållande till biltrafiken och godstrafiken. Jag vill återigen understryka att moderata samlingspartiet vid flera tillfällen framhållit nödvändigheten av att i olika sammanhang ge SJ sitt stöd. I mitt anförande sade jag, att när 1963 års trafikbeslut fattades ansåg jag att man skulle försöka nollställa mellan SJ och den övriga trafiken, dvs. ta bort alla de orimliga kostnader som redan då låg på SJ, för att därigenom få fram en bättre konkurrenssituation. Vi har också i olika sammanhang uttalat att vi är beredda att ge vissa anslag för denna kollektiva trafik. Jag Nr 126 vill nämna det för att det inte skall uppstå några missförstånd. Onsdagen den Även om jag i stort sett tycker att direktiven för den nya utredningen 29 november 1972 är bra görs där vissa övermaga uttalanden. Den saken kan vi diskutera — — — re di Sp dd Den statliga trafiksenare. Jag förutsätter emellertid att vi, när denna utredning lägger fram Jieike sina fakta, i lugn och ro kan diskutera hela trafikpolitiken och att vi politiken, m.m. därvid kommer att uppnå större samförstånd än det som — på grund av kommunikationsministerns utspel i somras — varit möjligt att uppnå i denna diskussion.

Om 14 dagar skall vi på nytt ta upp samma förslag som vi behandlade före jul i fjol. Det finns alltså ganska snart chanser att leva upp till den goda viljan när det gäller att se till att SJ får rationalisera och förbättra sitt ekonomiska resultat. Det är ju inte ett år sedan som de borgerliga partierna tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna fråntog SJ en möjlighet till en viss rationaliseringsförbättring. Det finns även andra exempel. Jag tänker på de tillfällen — även om det nu inte för ögonblicket rör SJ — när vi försökt diskutera fram förslag om överlastavgifter osv. Man skall inte, herr Dahlgren, vara så vårdslös med sanningen, när man skall försöka värja sig mot det man inte velat göra i dessa sammanhang. Nr 126 Slutligen, herr talman! Jag sade i somras att jag trodde att de flesta Onsdagen den människor i detta land delar vår uppfattning, ått alla längre godstrans 29 november 1972 Porter bör gå med järnväg när så är möjligt. Det finns, såvitt man kan — — - förstå, inget motiv för att lastbilar skall rulla på våra vägar, när järnvägen Den statliga trafikär ett fullgott alternativ. Här måste vi lära om, vare sig vi tillhör det ena politiken, m.m. eller det andra politiska partiet. Vi måste utnyttja järnvägen av en rad skäl. SJ har i dag bekymmer, ekonomiskt och på annat sätt, vilket är ett grundskäl till att vi skall använda järnvägen mera. Det finns också en rad andra skäl, t.ex. trafiksäkerheten. Varje år dör fortfarande över 1 000 människor på våra vägar och 20 000 skadas. Jag är den siste att påstå att detta är långtradartrafikens fel, men i en samlad trafikbild utgör den tunga trafiken ändå ett orosmoment när det gäller trafiksäkerheten. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att ödsla våra resurser på det sätt vi gör nu. När det gäller att styra trafiken så att jä nvägen får spela den roll i trafikarbetet som den spelade tidigare kan vi göra en hel del ting. Om vi kan åstadkomma det genom åtgärder som samtidigt minskar trängseln på våra vägar, minskar olycksfallen i trafiken, förbättrar miljön genom minskat buller och mindre mängd avgaser, så att vi får en renare luft, och dessutom bidrar till att våra ekonomiska resurser används på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt då, herr talman, skall vi naturligtvis vidta dessa åtgärder. Det är det regeringen syftar till med sitt trafikpolitiska utspel, som nu har lett fram till den trafikpolitiska utredning som jag hoppas startar sitt arbete om bara halvannan vecka. Är inte detta, ärade oppositionspolitiker, målsättningar som vi kan vara överens om: att fortsätta det utredningsarbete som pågår rörande trafiken på alla tänkbara plan i samhället, att bortse från försök att av och till rädda en omöjlig trafik på våra vägar, att hela tiden försöka förbättra SJ:s trafikunderlag, förbättra miljön och allt vad därtill hör? Jag tycker att det skulle kunna vara konklusionen av den trafikpolitiska debatt som här har förts, och det skulle också, om man fick instämmande i detta program. kunna leda till att vi finge alla att stå bakom en sådan trafikpolitik. få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare replik.